Herr talman! Jag noterar att utrikesministern inte vill svara på frågan om Förenta nationerna. Jag kan med beklagande konstatera att det inte finns någon vilja till att vi skall gå in i FN:s säkerhetsråd. När det gäller depescher från UD gäller diskussionen om man får citera eller inte. Jag citerade naturligtvis inte ordagrant. Men där framgår med all tydlighet att det är samma budskap från nästan alla kommentatorer utom moderater och Anders Åslund, nämligen att chockterapi är någonting förkastligt eftersom det är grogrund till gammelkommunister och högerextremister i Ryssland och kan leda in i kaos. Den enda vägen gick inte i Sverige. Den enda vägen går inte heller i Ryssland. Den enda vägen var ju någonting som Ho Chi Minh och Mao Tse-tung förespråkade. Jag förstår inte varför Moderaterna är så intresserad och envisa.

Herr talman! Jag noterar med stor tillfredsställelse att min syn på vikten av fri handel när det gäller att utjämna skillnaden mellan rika och fattiga länder delas av Moderata samlingspartiet. Däremot förbryllar det mig att Moderaterna, och även andra partier inom regeringen, samtidigt förespråkar en jordbrukspolitik som innebär att de fattiga länderna får minskade möjligheter till avsättning för sina produkter. Faktum kvarstår att det just är sådana produkter som de har förmåga att producera. De fattiga länderna kan inte producera högteknologiska produkter av den typen som har skapat Sveriges framgångar, utan de kan producera ganska enkla stapelvaror inom livsmedelssektorn, som de skulle kunna få en större avsättning för, t.ex. på den svenska marknaden. Jag vill då fråga: Hur kommer det sig att moderaterna förespråkar en jordbrukspolitik som går stick i stäv mot detta?

Herr talman! Göran Lennmarker talar om chockterapins välsignelse eller inte. Sedan går han tillbaka till Tyskland, som fick Marshallhjälp efter kriget. Han tar upp Polen, Tjeckien och Estland som exempel på länder där det går att föra en politik som har både reforminslag och en radikal ekonomisk förnyelse. Grunden i hela vår syn måste vara att vi inte kan se länderna i Central och Östeuropa och Ryssland som en enhet, att de alla är likadana. Man måste se på land efter land, och detta gäller särskilt Ryssland, denna väldiga nation där vi har sett hur det har gått efter valet med försöken med en alltför snabb reformering utan sociala inslag. Gammelkommunister och högerextremister har fått ett starkt fäste. Vad vi vänder oss emot är dessa trosvissa rekommendationer till ryssarna som kommer utifrån, särskilt när de ges av statsministern i en situation när majoriteten av experter och inflytelserika personer har en annan uppfattning. Vi undrar om detta är till gagn för Rysslands eller Sveriges intressen. Statsministern borde lyssna på Helmut Kohl som också har varnat för denna utveckling. Slutligen vill jag till Göran Lennmarker säga att han borde betänka den fråga som den gamle Nixon tog upp precis vid nyår. Han sade: Den avgörande frågan i Ryssland är att se om den demokratiska kapitalismen i Ryssland lyckas bättre än den kommunistiska kapitalismen i Kina.

Herr talman! ''Nu slocknar ljusen över Europa, och vi kommer inte att få se dem tända igen i vår livstid.'' Det har gått nästan 80 år sedan den engelske utrikesministern Edward Grey uttalade de orden vid första världskrigets utbrott. Likheterna mellan sommaren 1914 och vintern 1994 är tillräckligt stora för att sända kalla kårar längs ryggraden -- en storserbisk rörelse som verkar för utvidgade gränser, bestämda ultimatum till Serbiens regering, explosioner i Sarajevo som likt jordbävningar sänder stötvågor långt utanför sitt epicentrum. Står vi åter inför ett storkrig i Europa? Det är gott om mörker i vår omvärld. Fem år efter järnridåns fall är Östeuropa ännu i gungning. Levnadsstandarden har sjunkit -- kraftigt på sina håll -- och gamla nationella motsättningar har åter vaknat till liv. Längre bort i världen fortsätter tragiska inbördeskrig i länder som Somalia, Sudan och Angola. Fredsprocessen i Mellanöstern är ännu ömtålig, och i Sydafrika tillstöter ständigt nya hinder på vägen från apartheid till majoritetsstyre och jämlika villkor för alla befolkningsgrupper. I många, kanske flertalet, länder fortsätter övergreppen mot mänskliga rättigheter. Låt mig här bara nämna Kina som ett allvarligt exempel. Ändå finns det också ljus i detta mörker. 1994 är inte 1914. En avgörande skillnad mellan 1900-talets början och dess slut är inte minst det internationella samarbete som har vuxit fram, framför allt under de senaste 50 åren. Jag tänker då i första hand på FN och FN systemet -- ofullkomligt, byråkratiskt och ineffektivt. Ja visst, men det är också utvecklingsbart och sedan länge verkningsfullt inom en rad olika områden. Även i den jugoslaviska konflikten, där det klagas mycket över FN:s maktlöshet, har världsorganisationen trots allt uträttat stordåd för att lindra nöden, hjälpa flyktingarna och dämpa krigslusten hos de stridande. Jag tänker också på Europeiska säkerhetskonferensen, ESK. Den har senast genom sin Parisstadga lagt grunden för en bred politisk samverkan i Europa och har nu förutsättningar att verka konfliktdämpande, inte minst genom förebyggande diplomati. Europeiska unionen spelar en stor roll för freden i Europa genom att oupplösligt binda samman en gång fientliga stater. Självfallet skall också Sverige ta aktiv del i detta samarbete och därigenom kunna påverka förhållanden som vi, hur vi än gör, är starkt beroende av. Hadar Cars kommer senare i debatten att utveckla Folkpartiets positiva syn på Europeiska unionen. För stabiliteten i Europa fortsätter NATO att vara en avgörande tillgång. Under de senaste åren har alla eller nästan alla stater i det gamla östblocket anmält intresse för medlemskap i NATO. Men de gamla medlemmarna ser många problem i en sådan utvidgning och har därför lanserat olika former av samverkan: först det konsultativa rådet, NACC, och nu senast Partnership for Peace, PFP. Vi har all anledning att välkomna initiativet som är flexibelt och utvecklingsbart. För staterna i Östeuropa öppnar PFP en väg till en närmare praktisk samverkan med NATO, vilket kan öka statbiliteten i Europa. Även vi själva har anledning att delta i PFP-samarbetet, som t.ex. kan leda fram till ett mer effektivt samspel vid fredsbevarande operationer. Här har Sverige också en hel del egna erfarenheter att bidra med som kan vara till nytta för andra länder. Samarbetet med Östeuropa måste också drivas vidare på andra fronter. Vi gör det bilateralt genom vår samverkan med Östeuropa som med alla miljöinsatser inräknade omsluter långt mer än 1 miljard kronor. Vi gör det också samfällt med andra, t.ex. inom Europarådet, vars allra viktigaste uppgift under de kommande åren bör bli just att bidra till att demokratin och rättsstaten konsolideras i Öst och Centraleuropa och att samarbetet utvidgas på alla möjliga områden, såsom kultur, miljö, utbildning och forskning. Herr talman! Sveriges utrikespolitik har sedan länge, också under denna regering, en uttalat global profil. Vi har byggt upp ett omfattande bistånd som över lag fungerar effektivt. Runt om i världen gör svenskar värdefulla insatser för att bekämpa fattigdomen och bistå alla länder att utveckla sina egna resurser. Folkpartiet, väckte för en del år sedan en viss uppståndelse genom att lansera ett tvåprocentsmål för biståndet. Det bistånd som räknas in vid officiella jämförelser är förvisso inga 2 %. Men om man lägger ihop vad vi svenskar bidrar med till uländer, till Östeuropa och till flyktinghjälp både hemma och utomlands, hamnar man avsevärt närmare 2 % än 1 % av BNP. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att vi kommer att fortsätta på den vägen. Biståndet är inte bara ett uttryck för solidaritet och omsorg om andra. Det rymmer också ett starkt mått av egenintresse. Det svenska välståndet bygger i allt större utsträckning på internationell arbetsfördelning, men hoten mot vår välfärd, vår miljö och vår säkerhet kommer också till allra största delen utifrån. I det läget kommer vi inte långt med isolationism eller med de grumliga stämningar av nationell självtillräcklighet som EU-motståndarna vädjar till. I stället måste vi bejaka vår plats i världen och vår plats i Europa samt aktivt ta del i den samverkan som blir alltmer nödvändig. Herr talman! Det betänkande om krisen i det forna Jugoslavien som vi nu också skall ta ställning till är på alla punkter enhälligt. Jag tycker att det ligger en stor styrka i att utrikesutskottet efter mycket noggrann diskussion av olika yrkanden har kunnat nå fram till gemensamma ställningstaganden. Gemensam är vår upprördhet och indignation inför det lidande som fortsätter att plåga folken i Bosnien-Hercegovina. När granaterna faller över lekande barn i kälkbacken eller över den fullpackade marknaden, är det omöjligt att känna annat än vrede över de brottslingar som begår sådana illdåd. Gemensam är också vår uppslutning kring FN:s strävanden att demilitarisera området runt Sarajevo. Det är ett orättfärdigt krig som förs i Bosnien-Hercegovina, men det är inte fler vapen som behövs i området utan färre. Jag gläder mig över att det i detta betänkande råder full samstämmighet också mellan regering och riksdag. Vi stöder den aktiva Jugoslavienpolitik som regeringen har fört och noterar att det även framöver finns mycket viktiga uppgifter. På alla punkter råder enligt betänkandet samstämmighet mellan regeringen och riksdagen. Nordbat 2 spelar en konstruktiv roll i arbetet på att vidmakthålla skyddade zoner i området, och andra svenskar gör ovärderliga insatser i det humanitära biståndet. Vi måste ge vårt stöd åt de svenskar som arbetar i Jugoslavien, och vi måste vara beredda att även framöver vidga de svenska insatserna. I betänkandet understryks att FN-trupperna gör stor nytta i området. Utskottet skriver också att vi både på kort sikt och i det längre perspektivet måste vara beredda att medverka när det gäller att organisera ett internationellt bistånd till återuppbyggnad och försoning i det forna Jugoslavien. Från Folkpartiets sida har vi länge pläderat för ett hårdare tryck mot de banditer i Jugoslavien som fortsätter det urskillningslösa dödandet av oskyldiga civila. Nu har en skärpning av FN:s och NATO:s hållning och en konstruktiv medverkan från rysk sida lett till en etappseger i den kampen. Låt oss alla se till att den framstöten inte blir den sista, att kanonerna äntligen tystnar och att allt större områden förvandlas till skyddade zoner. Från Sveriges och den övriga omvärldens sida måste vi vara beredda till fortsatta och ökade insatser för fred, försoning och återuppbyggnad i det forna Jugoslavien. Herr talman! Det finns ljus i mörkret. Krigen och konflikterna kan motverkas. Men för detta duger det inte med isolationism och inåtvändhet, utan det krävs i stället en allt djupare och bredare internationell samverkan. I den skall Sverige självfallet vara berett att spela en aktiv roll.

Herr talman!

För fem år sedan rasade järnridån. För fem år sedan föll det kalla krigets bojor. Det hot om den slutliga undergången för vår civilisation som det kalla krigets ''fredsordning'', som byggde på ömsesidigt säkerställd förstörelseförmåga, innebar har undanröjts. Men i stället kom hotet om de många mer begränsade men därmed inte mycket mindre tragiska konflikterna -- och inte bara hotet utan också verkligheten. Det kalla kriget hade upprätthållit en järnhård disciplin i stora delar av världen, samtidigt som det hade underblåst krig i andra delar av världen. Nu dyker många gamla konflikter och motsättningar upp. Inte minst i vår egen världsdel har kriget blivit en realitet på ett sätt som vi inte har upplevt på länge. Som utrikesministern betonade måste vi i denna situation av förändring och osäkerhet finna nya vägar för att bygga upp en hållbar fredsordning. En av de viktigaste målen för den svenska säkerhetspolitiken måste vara att förhindra en ny uppdelning, en ny tudelning av Europa ur säkerhetspolitisk synvinkel. Vi måste sträva efter att skapa en verkligt alleuropeisk säkerhetsordning med inriktning mot en global säkerhetsordning. Det innebär att EU, som kommer att vara en viktig aktör, inte är svaret på detta behov så länge EU inte är alleuropeiskt. Det viktigaste organet i dag för att skapa en alleuropeisk säkerhetsordning är ESK med de svagheter som detta organ har. Men vi måste fortsätta aktivt att bygga upp ESK:s möjligheter att främja säkerhet, stabilitet och samarbete i Europa. En god början har gjorts, men väldigt mycket återstår. Vid sidan av ESK finns också andra viktiga initiativ. NACC och Partnership for Peace är exempel härpå.

Den stora utmaningen här just nu är givetvis det som händer i det forna Jugoslavien. Det som vi ser där är inte uppmuntrande för möjligheterna att verkligen skapa en alleuropeisk säkerhetsordning. Skeendet i Bosnien är en djup tragedi, främst naturligtvis genom alla de tusentals och åter tusentals människor som drabbas av död, skador eller fördrivning. Det är också en tragedi för strävandena att skapa fred i Europa. Risken är stor att slutet på Jugoslavienkrisen blir att det återigen demonstreras att den starkes makt gäller, att våld är ett medel som framgångsrikt kan användas för att nå politiska mål. Det är någonting som kan få mycket långsiktiga konsekvenser för vår världsdels framtid. Därför måste vår strävan vara att få slut på striderna. Det räcker inte med Sarajevo. Vi måste gå vidare också i de andra stridszonerna. Men vi måste även se till att slutresultatet av denna konflikt inte blir ett premierande av framför allt serbernas våldshandlingar utan en ordning som respekterar alla folkgruppers intressen. Där återstår oerhört mycket. En huvudsträvan för svensk utrikes och säkerhetspolitik måste vara att vara med och bygga upp den alleuropeiska freds och säkerhetsordningen.

Så länge vi inte kan gå in i en alleuropeisk säkerhetsordning bör vi bibehålla vår neutralitetspolitik. Med neutralitetspolitik menar jag då inte neutralitet i varje situation, utan en politik som bygger på alliansfrihet i fred så att vi kan vara neutrala om det skulle bli krig i vårt närområde. Just därför att en säkerhetspolitisk uppdelning av Europa är det som vi i första rummet måste förhindra skall vi själva inte medverka till en sådan tudelning genom att knyta oss till en militärallians. Det hindrar oss inte att delta i ett aktivt utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete, t.ex. inom ramen för den europeiska unionen. Som också har påpekats tidigare innebär medlemskap i den europeiska unionen inte några försvarspolitiska eller militära alliansförpliktelser. Det innebär i stället en möjlighet för oss att samarbeta med andra länder för att nå viktiga utrikespolitiska mål -- och det skall vi naturligtvis vara beredda att göra. Vi skall göra det i en målmedveten strävan att främja ett alleuropeiskt samarbete men också, och det är inte minst viktigt, i en strävan att se till att Europa kan spela en aktiv roll när det gäller att finna lösningar på globala problem. Vi skall inte tro att det är möjligt att nå en fredlig värld om det inte också är fråga om en någorlunda rättvis värld. Vi i de rika länderna har ett ansvar när det gäller att hjälpa till med att lösa de stora ekonomiska och ekologiska problem som drabbar tredje världen. Det är också någonting som har en långtgående säkerhetspolitisk betydelse. Utvecklingen i Sydafrika har kommenterats tidigare i dag, och andra talare återkommer till den saken senare i den här debatten. Det är naturligtvis ett av de bästa exemplen på framgångsrik svensk utrikespolitik som vi kan peka på. Vi har inte varit ensamma om att spela en aktiv roll här. Men Sverige har hört till de mest aktiva länderna. Vi kan se att det har gett positiva resultat. Detta visar vikten av ett starkt engagemang också för tredje världens problem. Herr talman! Vi i Sverige har en tradition av bred samstämmighet bakom de utrikespolitiska linjerna. Enligt min uppfattning finns alla förutsättningar för detta samförstånd och denna samstämmighet också i dag. Detta är en utrikespolitisk strävan. Därför beklagar jag avslutningsvis om Socialdemokraterna tänker börja använda utrikespolitiken som konfrontationsområde. Jag beklagar detta desto mera eftersom de angrepp som från socialdemokratiskt håll har gjorts på den svenska utrikespolitiken inte handlar om sakfrågor. Jag har hittills inte hört ett enda konkret förslag. Låt oss återställa samarbetet på det utrikespolitiska området, och låt oss återfå den styrka som en brett förankrad utrikespolitik är!

Herr talman! Jag sade att demokrati och fred måste försvaras. Jag sade också att man inte kan ställa sig neutral till försvaret av demokratin och freden. Man måste ta ställning. Detta är huvudinnehållet, kort sammanfattat, i det som jag sagt. I det häfte som Pär Granstedt har utarbetat -- Europa -- som handlar om just det som vi här talar om säger Pär Granstedt att neutralitetspolitiken inte är detsamma som neutralitet, utan att det är en politik som skall syfta till neutralitet i krig. Sedan skriver han: Sverige har minsann tagit ställning i många svåra frågor. Pär Granstedt räknar upp ett antal frågor. Det gäller då Nordvietnam och Södra Afrika. Speciellt nämner han Angola och Moçambique. Jag undrar om anledningen till att man har mera kurage att fatta beslut om ett ställningstagande beror på att det gäller länder som ligger långt hemifrån. Finns det en principiell skillnad mellan att ta ställning för fred och demokrati i det egna närområdet och mellan att göra det för länder som ligger långt borta? Enligt min mening tycks det vara så -- jag hoppas att jag har fel på den punkten -- att om det gäller länder långt borta är riskerna med ett ställningstagande mindre. Om detta är den drivande tanken finns det många ganska fula ord att säga om ett sådant handlande. Ett av de mildaste orden är feghet.
Herr talman! Det är en helt riktig iakttagelse som Christer Windén gör, nämligen att neutralitetspolitik inte innebär neutralitet i fred. Den klassiska formuleringen av den svenska neutralitetspolitiken är ju alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i krig. Neutralitet är alltså någonting som vi iakttar i ett krigsläge. Därmed är det också sagt att vi i Sverige i det förflutna -- liksom vi kommer att göra i framtiden -- har betraktat oss som fria att ta ställning, också mycket aktivt, i olika konflikter. Det är möjligt att vi ibland tyckt att det har varit lättare att ta ställning i fråga om konflikter långt borta, men så har det alls inte alltid varit. Ett mycket påtagligt exempel i det sammanhanget är finska krigen under andra världskriget. Trots att Sverige i övrigt bedrev neutralitetspolitik förklarade vi oss i det fallet som icke krigförande, men politiskt stödjande den finska saken. Sverige har också reagerat och tagit ställning när kriserna i Tjeckoslovakien och Ungern var aktuella. Visst har det alltså funnits exempel i vår historia på att vi mycket aktivt har tagit ställning till konflikter också i vårt närområde. Det viktiga här är alltså att konstatera att även en politik som syftar till att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig möjliggör en aktiv utrikespolitik och ställningstaganden i fråga om olika konflikter.
Herr talman! Pär Granstedt är en utmärkt talare. Han är min överman. Det är helt klart. Men icke desto mindre är det så att vältaligheten -- om än aldrig så stor -- och kringgåendet i en fråga inte kan dölja det faktum att något svar inte har getts. Min fråga är alltså: Finns det en principiell skillnad mellan att ta ställning när det gäller det egna närområdet och mellan att ta ställning när det gäller områden långt borta? Detta och ingenting annat handlar det om. Jag skulle vilja ha ett rakt och enkelt svar på den frågan, utan inblandning av fakta om vad som hände under andra världskriget. Jag undrar alltså hur Pär Granstedt ser på nämnda fråga i dag. Exempelvis kan sådana här frågor dyka upp med anledning av de oroshärdar som vi ser österut.

Herr talman! Det kan inte minst med tanke på åhörarna finnas anledning att svara på den fråga som Pär Granstedt avslutningsvis ställde. Vi har ju här hört Folkpartiets representant och även Centerns representant företräda en politik som är traditionell svensk utrikespolitik och som vi socialdemokrater helhjärtat instämmer i. Hur kommer det sig då att det till synes ofta finns en debatt mellan moderater och socialdemokrater? Ja, moderaterna har ju alltid varit ensamma på sin kant med sina extrema åsikter i utrikespolitiken, medan vi andra har stått på den andra sidan. Nu har Moderaterna visserligen fått stöd av Ny demokrati i samma politik. Den här egendomliga situationen uppstod i och med att Moderaterna fick utrikesministerposten. Därför har vi fått den här spänningen. Den skall inte behöva finnas där. Men den finns i mycket konkreta fall. Moderaterna var hela tiden emot sanktionerna mot Sydafrika och stödet för befrielserörelserna, medan mittenpartierna och Socialdemokraterna tillsammans har kunnat baxa in i rätt position. Det har från statsministerns sida förekommit ensidiga utspel om säkerhetspolitiken, som också Pär Granstedt har kritiserat starkt. Jag kan ta fler exempel. Biståndet är ett sådant. Moderaterna går nu aktivt ut och säger att vi skall sänka biståndet. Slutligen vill jag säga att jag kan försäkra även åhörarna om att det finns grund för ett styrkebälte i svensk utrikes och säkerhetspolitik, som det har funnits tidigare. Men det förutsätter att moderaterna inte längre styr och ställer ensamma.
Herr talman! Det intressanta just nu är inte vilken politik Moderata samlingspartiet eventuellt skulle vilja föra om man ensam fick sköta den svenska utrikespolitiken. Det intressanta är vilken utrikespolitik Sverige faktiskt har. Jag kan bara konstatera, för att anknyta till de exempel som Pierre Schori tog upp, att när det gäller Sydafrika har regeringen på ett mycket konsekvent sätt fullföljt den politik som också bedrevs tidigare med brett parlamentariskt stöd. Sverige var det sista landet som släppte sanktionerna mot Sydafrika. Sverige har in i det sista aktivt stött ANC, fram till dess man gick över till att vara politiskt parti. Sverige planerar ett omfattande bistånd till Sydafrika. Om det stämmer med den politik som Moderaterna stod för före regeringsbildningen kan vi diskutera. Men det stämmer definitivt med den politik som vi har stått för hela tiden. När det gäller biståndet har det skett en nedskärning. Den genomfördes i en krisuppgörelse med Socialdemokraterna. Vi beklagar mycket att vi fick det inslaget i krisuppgörelsen. Men jag vill betona att det var under aktiv socialdemokratisk medverkan. I årets budget tas ett litet men dock steg för att vi skall närma oss enprocentsmålet. Det är den politik som faktiskt förs, oavsett om vi spekulerar i att Moderaterna skulle ha velat ha en annan politik. Beträffande säkerhetspolitiken konstaterar jag det som utrikesministern sade i sin utrikesdeklaration, att alliansfriheten ligger fast. Det är den politik vi vill ha. Om Moderaterna egentligen skulle vilja eller inte skulle vilja ha något annat är i det här sammanhanget ointressant. Det viktiga är vilken utrikespolitik som regeringen faktiskt för. Såvitt jag förstår är det en utrikespolitik som Socialdemokraterna borde kunna backa upp och ge helhjärtat stöd i stället för att försöka skapa inrikespolitiska konflikter omkring.
Herr talman! Det måste finnas ett samband mellan den politik man för i Sverige och den utrikespolitik man för. Det är tydligt att särskilt Moderaterna står för en politik som inte är för solidaritet i vårt land. Det kan alla och envar se. Då är det mycket svårt att tro att man för en sådan utrikespolitik. Men det finns andra partier -- jag räknar in mitten bland dem -- som hela tiden gemensamt med Socialdemokraterna har stått för en internationell solidaritet. Vi hör nu att Moderaternas partisekreterare kommer att gå ut i valrörelsen med att man skall sänka biståndet ytterligare. I säkerhetspolitiken har Centern kritiserat sin statsminister. Man har inte ens blivit informerad om hans olika utspel om Baltikum och chockterapi. Man har klagat på det offentligt också. Det är inte fråga om detta. Det är fråga om att det går åt så mycket onödig energi när vi tillsammans skall bända saker och ting till rätta. Sverige skulle kunna spela en mycket aktivare pådrivande roll i de stora konflikterna ute i världen, som vi har gjort tidigare med Centerns och Folkpartiets stöd. Men Moderaterna har alltid bromsat eller gjort motstånd.
Herr talman! Jag förstår att problemet är att Pierre Schori har svårt att tro. Det kan vara ett bekymmer. Det kan kännas otroligt för Pierre Schori att regeringen för en bra utrikespolitik. Men jag tycker ändå att man måste kunna ställa det kravet på Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman att han inte utgår från vad han bedömer som troligt, utan från den politik som faktiskt förs. Även om det är otroligt för Pierre Schori att den här regeringen för en omfattande och aktiv biståndspolitik är det ett faktum. Även om det är otroligt för Pierre Schori att den här regeringen har fortsatt en mycket aktiv politik mot apartheid och för stöd för krafterna mot apartheid i Sydafrika är det ett faktum. Även om det är otroligt för Pierre Schori att den här regeringen står för en alliansfrihetspolitik är det ett faktum. Jag tycker att det är viktigt att vi ägnar den utrikespolitiska debatten inte åt trosfrågor utan åt den politik som faktiskt förs. Det är den vi skall diskutera. Det är den som jag tycker att Socialdemokraterna borde backa upp för att ge den ett kraftfullare genomslag också internationellt.

Herr talman! Efter denna djupdykning i gårdagens debatter ber jag att få ta upp en helt annan fråga. Enligt vad jag förstår kan detta vara Pär Granstedts sista utrikesdebatt. Därför tycker jag att det i högsta grad är på sin plats att uttrycka uppskattning för Pär Granstedts insatser på det utrikespolitiska området. Det är naturligt för mig att särskilt framhäva hans arbete i ESK:s parlamentarikerförsamling. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka hans mycket engagerade arbete i AWEPA, som vi alla i den här kammaren känner till. Jag förstår också att det finns en viss likhet mellan Pär Granstedt och Gunnar Sträng. Det är att Pär Granstedt ofta håller t.o.m. sina huvudanföranden i den här kammaren utan manus. Det är något som vi alla hyser respekt för.

Herr talman! Alltsedan det kalla krigets slut befinner sig vår omvärld i en oerhört dynamisk process. För denna dynamiska omvärld och process krävs också en dynamisk utrikes och säkerhetspolitik. För att orden säkerhet och säkerhetspolitik skall få en verklig innebörd måste framför allt tre centrala frågor in i sammanhanget. Den första gäller begreppet flexibilitet. Den dynamiska process som jag har nämnt gör att riskernas art, intensitet, sannolikhet och tidshorisont ständigt ändras och i en snabbare takt än förr. Därför måste också flexibilitet vara integrerad i säkerhets och utrikespolitiken. Den andra aspekten är gemensamt ansvar. Ländernas ömsesidiga beroende av varandra har ökat dramatiskt under detta århundrade. De kommer att öka ännu mer på grund av att samarbetet länder emellan ökat och fortsätter att öka, men också på grund av samhällsproblemens tilltagande globala karaktär. Detta medför att ett lands säkerhet aldrig kan bedömas enskilt utan måste sättas in i ett större sammanhang. Hänsyn måste hela tiden tas till andra länder och deras situation. Den tredje aspekten är insikt om problemens mångfald. De allvarliga risker som en nation i dag kan ställas inför är exempelvis inte endast strikt militära. Tvärtom. Riskerna är i ökande omfattning också politiska, kulturella, ekonomiska, miljömässiga och biologiska. Herr talman! Fred i Europa är inte bara en frånvaro av krig, utan handlar också om en ordning präglad av sanning, rättvisa och frihet. Fred kan inte heller byggas utan skapande ansträngningar. Och det ställer krav på ett intensifierat och effektiviserat mellanstatligt men också överstatligt samarbete. Trots tillkomsten av ytterligare en europeisk säkerhetsorganisation, PFP, och trots att FN, ESK, NATO och NACC redan finns har ännu ingen verklig europeisk säkerhetslösning skapats. Europas förmåga att hantera de utrikespolitiska och säkerhetspolitiska utmaningarna är beroende av om EU stärks i sin beslutande förmåga och sina handlingsmöjligheter. Endast ett enat EU som förverkligar Maastrichtavtalets ambitioner inom hela det politiska fältet inklusive utrikes och säkerhetspolitiken kan avgöra om Europa får uppleva en fredlig och stabil utveckling i framtiden. EU, som sedan 40 år framstår som ett exempel på försoning och välstånd, har som uppgift att inspirera och konkret engagera sig i hela Europas utveckling. Vi kristdemokrater i Sverige stöder denna vision och önskar att Sverige solidariskt engagerar sig i detta samarbete. Som bekant har kristdemokraterna i Europa varit ledande i arbetet med att skapa ett EU som fullt ut kan axla ansvar för den europeiska kontinenten. Hade länderna i det forna Jugoslavien varit anslutna till EU hade situationen i det området inte sett ut som den gör i dag. Det är jag övertygad om. Holger Gustafsson kommer senare att utveckla kristdemokraternas syn på EU. Herr talman! Vid konflikter mellan och inom stater har fredlig konfliktlösning självfallet alltid företräde framför insatser av vapenmakt. Men vid en situation av väpnad konflikt är det viktigt att fastslå att aggression aldrig är etiskt försvarbart och att offret har rätt till legitimt försvar. Därför är det också viktigt att undersöka och uppmärksamma i vilken utsträckning parterna i en konflikt verkligen har rätten på sin sida. När det gäller konflikten i Bosnien-Hercegovina har det under senare tid funnits en tendens i Sverige, men också internationellt, att hävda att alla parter är lika skyldiga. Herr talman! Striderna i Bosnien-Hercegovina är i nuläget precis så hemska som de brukar bli i moderna men inte desto mindre medeltidsliknande krig när civilbefolkningen utsätts för de värsta grymheter. Alla parter deltar också i striderna. Men faktum kvarstår: den ursprungliga aggressorn är serbisk, och offren är muslimska. Den utsatta situation som muslimerna har varit och är i genom att deras huvudmotståndare, bosnienserberna, har varit och är uppbackade av den f.d. jugoslaviska armén har tagit den utveckling som vi har varnat för. Röster världen över har upprörts över denna orättvisa. I dag strider några tusen fundamentalistiska muslimska soldater med erfarenheter från bl.a. Afghanistan på samma sida som bosnienmuslimerna. Detta tillsammans med det faktum att muslimerna har den moraliska rätten på sin sida och förmodligen känner sig styrkta i det har medfört att krigslyckan har vänt -- delvis till deras fördel. Men kriget i Bosnien är ingen etnisk och religiös konflikt. Nu, liksom vid konfliktens början, är huvudorsaken hänsynslösa maktambitioner från framför allt den serbiska statsledningen som uppviglat bosnienserberna. Muslimerna i Bosnien är ett europeiskt folk. Deras sekulariserade variant av islam -- fredlig samexistens med människor med andra religioner -- har varit en motpol till religiös fanatism och extremism. Vi har allt att vinna på att detta förhållande fortsätter. Iranska invandrare i Tyskland osv. är en del av den europeiska vardagen. De förtjänar att mötas med respekt och rättvisa och behöver sist av allt få felaktiga signaler om att muslimska folkslags rättigheter förtrampas i Europas hjärta. Om detta uppstår skapas rädsla och i dess förlängning radikalisering och fundamentalism. Liknande påståenden har jag framfört här tidigare. Herr talman! De etiska förpliktelserna människor emellan förbjuder att andra stater intar rollen som åskådare när respekten för människors värde och mänskliga rättigheter förtrampas. Aggression får aldrig löna sig. Ingen har rätt att överge en angripen. Att hejda och avbryta aggression är en förpliktelse för hela världssamfundet. Speciellt gäller denna förpliktelse när en konflikt sker i grannskapet och gäller ett land som är erkänt av FN. Sverige deltar med manskap och finansiella medel för att påskynda freden i Bosnien Hercegovina och försöka att åtminstone något lindra krigets skadeverkningar. Det är bra. Vi får inte glömma att de svenskar som är där representerar Sverige med livet som insats och med freden som mål. Nu när kanonerna har tystnat i Sarajevo och världen tillfälligtvis andas ut dyker många angelägna uppgifter upp för Sverige. Den första är att lyfta fram de andra områden i Bosnien där kriget fortgår i det tysta. Civilbefolkningens lidande i Srebrenica, Tuzla, Bihac, Mostar och andra orter är oförminskat stort. Den andra uppgiften är att noggrant övervaka situationen för muslimerna i anslutning till att de stridande parterna avväpnas. Vi får inte glömma att det trots allt är så, att serberna mycket lättare kan finna nya vapen på grund av det stöd de erhåller från Restjugoslaviens armé. Denna situation kan med tiden öka krigsrisken. Den tredje, något svårare, uppgiften är att försöka förhindra att Bosnien blir ett forum för nya stormaktsambitioner. Det finns i nuvarande läge spänningar mellan säkerhetsrådets medlemmar beroende på skiftande nationella intressen. Dessa måste övervinnas till förmån för fred och återuppbyggnad av Bosnien-Hercegovina. Det är fel om FN utnyttjas som en sköld för stormakternas intressen. Tendenser i den riktningen har tyvärr länge varit synliga. Herr talman! Det är inte bara i Europa som länder befinner sig i kritiska skeenden. Jag tänker också på bl.a. Sydafrika, som nu är i en oerhört svår situation. Odemokratiska och extremnationalistiska krafter vill med alla medel förhindra den demokratiska processen. De demokratiska erkända partierna i Sydafrika behöver allt det stöd som över huvud taget är möjligt, så att landet verkligen kan nå från det lagligt gällande förbudet mot apartheid till ett i verkligheten fritt land med för alla likvärdiga mänskliga rättigheter. Det handlar bl.a. om totalt förändrade attityder inom exempelvis olika befolkningsgrupper, polis och politiska grupperingar. Herr talman! Världssamfundet, inklusive Sverige, måste också ta sitt ansvar så att valet i Sydafrika och tiden före och efter det genomförs och genomlevs under människovärdiga former. Dagligen får vi rapporter om de grymmaste våldshandlingar med avsikt att försvåra och förhindra den demokratiska processen. Med tanke på demokrati och mänskliga rättigheter ligger det i allas vårt intresse att valet blir genomfört under demokratiska former. Det blod som spillts för demokrati och rättvisa i det landet är mer än nog. Det våld som utövas i länderna i det forna Jugoslavien är också mer än nog. Det är bra att världssamfundet äntligen har tagit sig samman i den frågan.

Herr talman! ''Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding''. ''Fred kan aldrig behållas med våld, den kan bara uppnås genom förståelse'' sade en gång Albert Einstein. ''Eftersom krig börjar i människors sinnen, är det i människors sinnen som försvaret för fred måste byggas'' är orden som inleder Unescostadgan. Vad som händer i världen i dag -- i f.d. Jugoslavien, Somalia, Kaukasus -- bekräftar dessa talesätt. Fred kan aldrig behållas med våld. Därför måste hela tänkandet förändras -- från det typiskt manligt militära med våld och missiler till det arketypiskt kvinnliga med samtal, förhandlingar och lösningar av konflikter utan våld. Därför måste metoderna förändras från kulor och krut till konfliktlösning i förebyggande syfte. ''Det gröna bordet'' måste åter bli samlingsplatsen för konflikters lösande. Där används kunskap och medvetenhet om konflikter och deras psykologi. Där blir förhandling, medling, skiljedom, förlikning och våldsförebyggande åtgärder naturliga. Därför måste begreppet säkerhet förändras från att snävt innebära staters säkerhet, vilket hittills rättfärdigat kraftiga satsningar på militärt försvar, till att innebära människors säkerhet. För att verklig säkerhet för människorna skall uppnås måste konflikter och krig förebyggas genom avskaffande av ekonomiska, sociala, politiska och militära förhållanden och genom att förutse och hantera kriser innan de leder till väpnade konflikter. Insatser för att förebygga våld blir i längre perspektiv de mest lönsamma. Därför måste en sammanhängande fredspolitik formas, där institutioner för såväl förvarning, faktafinnande och konfliktlösning ges en mycket starkare roll inom FN och ESK och där FN:s civila insatser byggs ut. ''Fredsakademier'' måste tillskapas i varje land för utbildning i fredsarbete av polis och de civila och militära fredsbevarande styrkorna. Som Lars-Erik Wahlgren, tidigare chef för FN:s fredsbevarande styrkor i Libanon och f.d. Jugoslavien, uttryckt det: ''Det är lättare att skjuta tillbaka än att hålla inne med skott.'' Där traditionellt fredsbevarande arbete måste byggas ut, och FN bör skapa förtroende genom en absolut opartiskhet. Därför måste en aktiv nedrustningspolitik med en kärnvapenfri värld som mål bedrivas. För det måste strategier och metoder utarbetas, där alla vägar leder åt samma håll -- mot en värld utan kärnvapen. Då krävs det ett aktivt intresse från regeringens sida och ett engagemang som inte skyggar för kärnvapenmakternas intressen. Då krävs det ett engagerat arbete för ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov, för en kärnvapenfri zon i Norden och för folkrättsligt bindande avtal om nedrustning av taktiska kärnvapen. Då gäller det att regeringen aktivt agerar för en internationell kontroll av allt plutonium och höganrikat uran i världen genom ett FN-register. Då krävs det att regeringen inte på nytt darrar på manschetten när frågan om kärnvapenanvändningens olaglighet skall besvaras vid Internationella domstolen. Användningen av kärnvapen är ett brott mot internationell rätt. Användningen av kärnvapen är ett brott mot internationella principer för att skydda civilbefolkningen i krigstid. WHO:s konstitution är exempel på detta. Därför måste också konventionella vapen nedrustas och resurser användas för FN:s fredliga arbete. Därför måste den internationella vapenhandeln kraftigt begränsas och kontrolleras. När en kalasjnikov kan köpas för l0 dollar på Mogadishus gator och en fullt utrustad stridsvagn för 2 000 dollar är flyktingkommissariens och FN:s fredsarbete närmast hopplöst. Därför krävs det nu ett fullständigt och obligatoriskt register över all vapenproduktion, export och import under FN:s kontroll. Det är inte tillräckligt att som nu enbart tyngre vapen frivilligt anmäls. Nu finns inte alla de lättare vapen med -- inklusive antipersonella landminor -- som de allra flesta människor dödas av i konflikter och krig. Därför är det nödvändigt att just dessa minor som urskiljningslöst dödar och lemlästar barn och civila långt efter det att krigen upphört totalförbjuds, liksom komponenter till dem. Utan uppmärksamhet från TV dödas eller lemlästas minst 800 människor av dessa vapen varje månad. Nu behövs en regering med vilja att sätta stopp för dessa vapen. En regering som inte i första hand går krigsmaterielinspektörens och försvarsindustrins ärenden. Utrikesministern talade om en regeringspolitik som är handlingens politik. Jag måste tyvärr säga: Bevare oss väl för högerns aktivitet i fredsfrågorna! Jag varnade på ett tidigt stadium för, att när utrikes-, freds och nedrustningpolitik placerades i högerns famn, skulle Sverige få en högerpolitik på detta område, trots att moderaterna endast har 20 % av svenska folket bakom sig. Och så har det blivit. Varför låter Centern, Folkpartiet och kds dem forma en politik som rimligen inte kan vara deras? Varför låter Folkpartiet, Centern och kds högern härja fritt? En sammanhållen fredspolitik med fredliga medel finns i den socialdemokratiska partimotionen. En sådan politik är nödvändig, därför att freden måste byggas i människornas sinnen, och som Albert Einstein sade: Fred kan aldrig behållas med våld, den kan bara uppnås genom förståelse.

Herr talman! Jag vill gärna ta tillfället i akt att säga något gott om regeringens icke-spridnings och nedrustningspolitik efter Maj Britt Theorins inlägg. Jag kan peka på det faktum att vi i Sverige har lagt fram det enda arbetsdugliga och fullständiga förslag till provstoppsavtal som nu arbetas med i Genève. Det förslag som Maj Britt Theorin stod bakom var säkert mycket förtjänstfullt, men det var icke fullständigt, och det är detta avtal. Sverige var en av de första att efter en väldigt intensivt arbete från Utrikesdepartementet och andra organ att ratificera den stora kemvapenkonventionen. Vi föregår där med gott exempel, och vi arbetar i olika fora. Jag vill även nämna för Maj Britt Theorin att jag faktiskt själv i många av mina samtal på utländsk botten tar upp frågan om NPT, vikten av att detta förlängs och att olika nationer ansluter sig till NPT. Det är någonting som vi arbetar med mycket bestämt och mycket energiskt. Vi engagerar oss i sådana frågor som, vilket jag också nämnde i utrikesdeklarationen, situationen för Nordkorea. Jag vill peka på det nya viktiga område som nu finns, nämligen att försöka förhindra spridning, att ta hand om arbetslösa kärnvapentekniker, och stöd till ett centrum för sådant i Moskva och ett sådant centrum i Kiev. Det finns helt nya verksamhetsområden där vi arbetar vilka inte fanns och inte var möjliga på Maj Britt Theorins tid.
Herr talman! Jag är glad att utrikesministern tog tillfället i akt att besvara mitt angrepp. Jag tycker att det är befogat. Vi har fört denna debatt i tidningarna, och jag är gärna beredd att föra den också här. När högern tillträdde på posten som utrikesminister och tog ansvar för en utrikespolitik som tidigare -- som Pierre Schori sade -- hade varit enig mellan Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna, och som bara högern mält sig ur, inte minst när det gällde kärnvapenfrågorna, varnade jag för vad som skulle komma att hända, och det har också visat sig. När man tillsatte en utredning i UD hade den som sitt enda mål att den skulle arbeta med ickespridning av kärnvapen. Frågan om provstoppet var då inte alls av intresse. Den skrevs bort. Det var först efter en mycket intensiv diskussion i Sveriges riksdag -- där Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna gjorde gemensam sak -- som vi kunde vända utrikesminister Margaretha af Ugglas ointresse för provstoppsfrågan. Det är bra att regeringen har lagt fram ett fullständigt förslag till provstoppsavtal i Genève. Det har jag gjort, och det har mina föregångare Alva Myrdal och Inga Thorsson också gjort tidigare. Tiderna förändras, och man kan vidga avtalet. Det är bra att det förslaget ligger. Jag hoppas att det kommer att kunna ligga till grund för det provstopp som vi alla vill se. Men det räcker icke med detta. Om man vill komma åt kärnvapnen måste man gå längre. Då måste man ta upp frågan om deras olagliga användning. Då måste man också driva frågan om en kärnvapenfri zon. Då måste man i Förenta nationerna använda sig av möjligheten att konstant lägga fram förslag för att få en stor och bred majoritet bakom sig. I FN har Sveriges röst totalt tystnat när det gäller freds och nedrustningsfrågor. Det är t.o.m. så att de gånger det läggs fram förslag eller ageras, blir det så att man nästan frågar sig om det inte vore bättre att Sverige inte agerat. Det må gälla de landminor vi här har diskuterat eller kärnvapenfrågor. Det är tyvärr så.
Herr talman! I den nya värld vi lever i är det två ord som är absolut centrala på detta område, och de är icke-spridning och demontering. Demontering har tillkommit. Det är oerhört viktigt att nu hjälpa de länder som vill bli av sina kärnvapen, sina kemvapen och sina biologiska vapen och försöka se till att detta blir utfört i praktiken. Där är Sverige mycket aktivt.
Herr talman! Vi har ingen delad mening i den frågan. Socialdemokraterna har lagt fram förslaget att man skall se till att sysselsätta de arbetslösa ryska kärnvapenteknikerna i Ryssland för att undvika en risk för att de för ut sin kunskap utomlands. Det kommer från vårt förslag, och det har vi inga delade meningar om. C-vapen-konventionen har jag under mina nio år varit med att arbeta för. Det är inte något som denna regering har åstadkommit. Den har varit med om att få signera, och det gratulerar jag till. Men arbetet har drivits intensivt under den socialdemokratiska regeringen. Vi har också lett arbetsgrupperna vid konferensen i Genève under ett antal år, och vi har framför allt ställt vår tekniska kapacitet till förfogande. Det är alltså traditionell svensk politik som ni nu har fått hämta in vinsterna av, och det är att gratulera. Det är likadant beträffande den andra stora centrala och väsentliga frågan. Skall man driva en aktiv utrikes-, freds och nedrustningspolitik måste man också ha en stark folklig opinion med sig. Vi socialdemokrater kom överens om med Centern och Folkpartiet att vi så småningom skulle uppnå en promille av försvarskostnaderna. Högern begärde redan 1991 att anslaget skulle skäras ned -- det var då uppe vid 20 miljoner -- till 10 miljoner. Man har gjort gemensam sak med Ny demokrati om detta, och nu har man fått igenom sitt förslag. Nu blir det en halvering av biståndet till det nödvändiga och viktiga freds och konfliktlösningsarbete som folkrörelserna gör både i Sverige och internationellt. Det är att beklaga att högerns politik har fått genomslag också på detta område. Det är inte någon aktiv politik som denna regering bedriver på freds och nedrustningsområdet, tyvärr. Det är en politik där ni skjuts framåt steg för steg.

Herr talman! Jag vill uppehålla mig något kring förhållandet mellan utrikespolitik, säkerhetspolitik och frågan om det militära försvaret. Vi i Vänsterpartiet anser att Sverige kan och bör minska sitt militära försvar. Det Maj Britt Theorin nyss sagt om nedrustning stämmer väl med vad jag och Vänsterpartiet anser. Säkerhetspolitiska bedömningar skall i teorin ge grunden för utformningen av bl.a. det militära försvaret. I praktiken har det sällan skett. Det sker inte heller i dag. Analysen och de säkerhetspolitiska slutsatserna tjänar i stället till att motivera de beslut man har tidigare fattat om det militära försvaret och tjänar också till att motivera den nuvarande organisationen. Det framtida totalförsvarets utformning bestäms av bedömningar om vad som är inrikespolitiskt och ekonomiskt lämpligt att företa sig. I det stycket skiljer sig inte detta politiska område från de flesta andra. Vi bestämmer alltså hur mycket vi har råd med, och sedan får vi se vad det blir. Om vi tittar på svenskt militärt försvar i belysningen av en säkerhetspolitisk analys finner vi att den utveckling som skett efter andra världskriget ger stöd för det jag nyss har sagt. Det gäller exempelvis flygvapnets utformning. Under 50 och 60-talet hade vi ett våldsamt överdimensionerat flygvapen. Det hade i huvudsak växt fram genom svensk industris behov av kvalificerade samhällsbeställningar. När sedan säkerhetspolitiken ändrades -- i vart fall borde vår bedömning ha ändrats vid t.ex. Warszawapaktens upprustning inom flyget -- då rustade Sverige ner. I sak tycker jag att det var riktigt. Men det hade knappast något samband med vad man föreställer sig att en säkerhetspolitisk analys skulle kommit fram till. Likaså får vi nog anse att upprustningen från andra världskriget i stort sett avslutades med 1972 års försvarsbeslut. Den hade alltså inte i någon slags rationell mening något samband med en säkerhetspolitisk analys. Om vi tittar på dagens situation kan vi diskutera de politiska förutsättningarna för ett angrepp riktat mot Sverige. Skramlet från det hotfulla Ryssland har vi historiska erfarenheter av, även om de nu börjar ligga långt tillbaka i tiden. De materiella förutsättningarna för ett aggressivt Ryssland förefaller vara utomordentligt små under ganska lång tid. Retoriken har inget samband med vad man i realiteten har möjlighet att företa sig. Detta gör det möjligt för oss att i den officiella politiken skjuta föreställningen om en möjlig invasion av land och kust framåt i tiden. Vad skall vi då ha för motiv för ett bibehållet eller eventuellt stärkt militärt försvar? Begreppet det strategiska överfallet är ju perfekt. Det är till sin karaktär oåtkomligt för en rationell bedömning. Definitionsmässigt finns ingen politisk förvarning. Definitionsmässigt kan man genomföra detta med begränsade styrkor. Det ligger i själva företagets karaktär. Den säkerhetspolitiska analysen medger alltså något slags samhällsekonomiskt acceptabel utformning av den militära organisationen vid varje tillfälle. Vi får också möjlighet att fortsätta att ge kvalificerade samhällsbeställningar som riktas till det militära försvaret. Sådana samhällsbeställningar behövs även inom andra områden som inriktas på civila behov. För att belysa detta behöver jag bara nämna miljöteknik och kommunikatiossystem. Vänsterpartiet hävdar att den nuvarande konflikten i Europa knappast hotar Sverige som nation. Låt oss titta på Östersjöområdet. Där menar jag att vi har nått en viss historisk stabilitet. Det kommer självfallet alltid att vara maktpolitisk intressant, men jag har svårt att ansluta mig till föreställningen om ett omfördelningskrig i norra Europa. Vi menar att huvudlinjen i svensk säkerhetspolitik fortfarande skall vara alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Den förändring av politiken som vi har sett har ju skett utifrån kravet på ett medlemskap i Europeiska unionen. Där planerar inte regeringen för ett troligt nej i folkomröstningen. Efter ett nej i folkomröstningen kommer en ny och självständig säkerhetspolitisk linje att behöva formuleras. Det finns ingen väg förbi detta. Vi menar att det måste innebära en återgång till den tidigare uppfattningen. Ett sådant arbete och en sådan lösning bygger på samarbete med andra, främst de nordiska länderna, FN och ESK, och inte på samarbete inom den Europeiska unionen.

Herr talman! TV-bilderna från massakern på Sarajevos marknadstorg sände en chockvåg över världen. Europas statsmän, som krampaktigt sökt förhindra att FN med kraft skulle ingripa i kriget i Bosnien, kunde inte motstå effekten. De tvingades ställa ultimatum till den serbiska milisen i bergen runt Sarajevo. I ett par veckor höll världen andan. Nu tycks man kunna dra en suck av lättnad. Det som så många ute på fältet i Bosnien hävdat så länge verkar ha varit mer korrekt än all ängslig räddhågsenhet i Europas regeringskanslier. Angriparna förstår maktspråk -- åtminstone när det verkar vara allvar. Varför gjordes inte detta redan för 20 månader sedan? Vi måste ha tålamod! Vi får inte förvärra våldet, har även ansvariga politiker i vårt land pläderat. Herr talman! Egentligen handlar det inte om blodbadet på Sarajevos marknadstorg. Det handlar inte om de 70 dödade eller mer än 200 lemlästade. Det handlar inte ens om Sarajevos belägring. Det handlar om att i mer än 21 månader har ett folkmord ägt rum i Europas mitt. Ett folkmord där minst 200 000 människor dödats. De flesta civila -- barn, kvinnor och män. Mer än 3 miljoner människor har tvingats på flykt. som vi för övrigt nu får en ny och ytterst välkommen påminnelse om med Stephen Spielbergs film Schindlers list -- har fått leva med frågan: Hur kunde det få ske? Svaret, som var lika falskt då som nu, har varit: Vi visste inget. I 21 månader har vi alla dagligen på TV-rutan i våra vardagsrum kunnat följa det fasansfulla. Och den fria världen har låtit det ske. Vi vet allt, vi ser allt, men vi har inte handlat. Först när CNN:s bilder kablades ut var statsmännen tvungna att visa handlingskraft för att lugna TV-tittarna. 200 000 döda i krigets Bosnien var inte tillräckligt. Herr talman! Sveriges regering framställer den svenska linjen som en aktiv och kraftfull politik. Det är ett hån mot Bosniens döda och levande krigsoffer. I själva verket har Sverige tassat försiktigt i EG:s fotspår. EG:s politik är inte uttryck för någon sofistikerat genomtänkt och långsiktig strategi. Det är en politik som tvärtom präglas av ängslan, tvekan och djup inre splittring. En ständig maktkamp mellan Västeuropas stormakter har förlamat EG. Om Sveriges politik hade varit självständig, aktiv och kraftfull skulle såväl Sveriges medborgare som Europas regeringar hört talas om den i välgörande kontrast till EG:s katastrofala Jugoslavienpolitik. I stället har den varit en blåkopia som i efterhand anpassat sig till EG:s minsta gemensamma nämnare. Kraftorden i Sveriges Bosnienpolitik har varit ''om'' och ''kanske''. Herr talman! Ett talande exempel är utvecklingen kring republiken Makedonien. Den grekiska utpressningen inom EG och mot Makedonien är en katastrof. Trots att Sverige ännu inte är medlem i EU traskar vi som klassens mest väluppfostrade elev i EG:s fotspår. Skälet är rädsla för att stöta sig med EG under pågående medlemskapsförhandlingar och särskilt rädsla att stöta sig med EU:s nuvarande ordförandeland Nu trappar Grekland upp sitt långsamma strypgrepp på Makedonien. När får vi höra Sveriges utrikesminister tala klarspråk om den grekiska regeringens krig med andra vapen än de militära? Nu leds ju inte ens den grekiska regeringen av partivänner till Sveriges statsoch utrikesministrar. Herr talman! Strax före blodbadet i Sarajevo talade allt fler av Europas politiker om att omvärlden kanske borde dra sig tillbaka och att det kanske var lika bra att folken på Balkan fick slåss tills de tröttnade. Bakom detta låg den förtrytelse Europas regeringar kände över att Bosniens regering inte var beredd att acceptera den styckning som kallas Owen-- Stoltenberg-planen. Europas regeringar ville ju bara rädda livet på de bosnier som ännu levde -- om än till priset av att den stat som man erkänt och invalt i FN i praktiken skulle upphöra. Den staten har nu anfallits först av serbiska styrkor med stöd i Belgrad och därefter av kroatiska styrkor med stöd i Zagreb. På vilka folkrättsliga grunder styckar man ett folkrättsligt erkänt land som är medlem i FN? Statsministern svarade i torsdags här i kammaren att det inte handlar om att Bosnien skulle upphöra som folkrättsligt subjekt. Jag förmodar att hundratusentals serber, kroater och bosnier som alltid levat, lever och vill fortsätta att leva i fred och grannsämja tackar för statsministerns semantiska definition. Herr talman! Nu gäller det att åstadkomma fred, hävdas det. Parterna måste tvingas att inse att fred är det viktigaste. Nu görs ingen skillnad på angripare och offer. Freden är viktigare. Människorna i Bosnien måste få leva. Kriget måste upphöra. Då får man inte vara formalistisk. Det kan tyckas självklart. Men vilka är villkoren? Vad är fred? Är det bara att det inte längre skjuts på människor? Ja, det är väl bra nog, svarar många. Men även en ovillkorlig kapitulation innebär fred i den meningen. Det är innebörden av de påtryckningar på den bosniska regeringen i Sarajevo att sluta fred som även Sverige välkomnar. Omvärlden har inte förmått -- eller helt enkelt inte velat -- stoppa det folkmord som pågått i mer än 21 månader. Herr talman! Jag noterar att jag som så mången gång förr under det gångna årets debatter om kriget i Bosnien här i kammaren inte kommer att få något svar av utrikesministern.

Herr talman! Starka demokratier är de bästa garantierna för säkerhet och stabilitet. Det är förvisso en historisk kunskap. Gemensam säkerhet bygger på att politisk pluralism utvecklas, att demokratiska institutioner stärks och att det civila samhället utvecklas. En sådan utveckling är särskild viktig i de nya stater som blivit självständiga efter sovjetimperiets upplösning. Här spelar ESK en betydelsefull roll. Sverige tog flera initiativ under sitt ordförandeskap. ESK fick en högkommissarie för nationella minoriteter och ett ESK-kontor inrättades i Narva. Man lade ner stora ansträngningar för att finna förhandlingslösningar på konflikten i Nagorno I det forna Jugoslavien var ESK:s insatser mindre lyckosamma. De rapportörer som sändes till Misslyckandena har lett till en känsla av besvikelse, vanmakt och otillräcklighet. Som ordförandeland måste Sverige ta på sig en del av detta, och jag frågar mig: Kunde inte den svenska regeringen ha gjort mer av sitt ordförandeskap? Kunde inte ännu större ansträngningar ha mobiliserats? Vi socialdemokrater har i vår partimotion pekat på att ESK:s institutioner måste förstärkas för att kunna fungera mer effektivt -- det gäller ODIHR i Den nya modell, Partneship for Peace, som nu växer fram utesluter inte ESK:s roll som alleuropeisk säkerhetsordning. En av ESK:s uppgifter är valövervakning i samband med val i de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. Vi parlamentariker har här fått en ny uppgift -- att övervaka och granska att val är fria och rättvisa. Internationell valövervakning ger dessa val legitimitet och är av stor symbolisk betydelse. De nya demokratierna upplever det internationella samfundets engagemang för en demokratisk utveckling på ett mycket konkret och påtagligt sätt. Men demokrati är inte en enstaka händelse, inte bara de som sker under valdagen. Valet är en del av en demokratisk process och måste ses i ett mycket längre perspektiv. Internationell valövervakning borde därför också omfatta förberedelserna inför ett val, t.ex. registrering av röstberättigade och granskning av valkampanjerna. Och den allra viktigaste frågan får inte lämnas obesvarad, nämligen vad som händer efter valet. Det är inte bara inom ESK:s nya medlemsstater som demokratiseringsprocesser pågår. I Afrika ersätts gamla enpartisystem av politisk pluralism. Inte alltid sker denna övergång smidigt. I Togo rapporteras om övergrepp och oroligheter i samband med valen nyligen. Det svåraste och grymmaste nederlaget för de demokratiska krafterna upplevde den lilla centralafrikanska republiken Burundi i oktober förra året. En folkvald president och ett folkvalt parlament fick möjlighet att arbeta endast fyra månader. En fasansfull kupp med 100 000 dödade och 750 000 flyktingar störtade demokratin. Man frågar sig: Är en försoningspolitik möjlig efter dessa ohyggligheter? I Centralamerika kommer El Salvador att den 20 mars ha sina första demokratiska val utan inblandning av militär. En fredsöverenskommelse och en massiv FN-insats gör detta möjligt. Jag hade nyligen möjlighet att för Interparlamentariska unionen tillsammans med två latinamerikanska parlamentariker granska förberedelserna för valet i El Salvador. Jag kan bekräfta att FN:s mission på platsen, ONUSAL, gör ett mycket gott arbete. Just nu pågår registrering av samtliga röstberättigade. Enskilda organisationer arbetar i hela landet med upplysningsverksamhet kring valet. Vad som är oroande är dock våldet och kriminaliteten. Under några månader i höstas opererade åter de s.k. dödspatrullerna, och flera politiska mord förövades. Efter våra samtal med bl.a. presidentkandidaterna, biskoparna, de politiska partierna, valtribunalen och ONUSAL samt efter våra fältbesök drog vi den slutsatsen att valet förmodligen kommer att kunna genomföras korrekt. Men vi blev starkt oroade över vad som kan hända efter valet. Vilka garantier finns för att de olika komponenterna i fredsöverenskommelsen kommer att respekteras? FN har i sommar fullgjort sitt mandat och lämnar då El Salvador. Av mina erfarenheter av valövervakning i Europa, Afrika och Centralamerika har jag dragit den slutsatsen att det internationella samfundet har ett större ansvar än att enbart sända ut valövervakare. Det får inte handla om bara punktinsatser. De nya demokratierna är sköra och behöver ytterligare stöd för att kunna stärka en demokratisk utveckling. Exemplet Burundi är det tydligaste och sorgligaste exemplet. El Salvador kan bli det andra exemplet. Det internationella samfundet måste följa upp sina valövervakningsinsatser. Herr talman! Det oberoende internationella valinstitut som Sverige lagt fram förslag om kan fylla denna roll. Men det är också nödvändigt att kompletterande biståndsinsatser görs för att stärka uppbyggnaden av de civila samhällena.

Herr talman!

Utrikesministern svarade: Jag tycker inte så bra om uttrycket återgång. Jag använder däremot gärna uttrycket fullföljande. Jag skulle vilja fråga vad utrikesministern ett år efteråt säger om just den här formuleringen. Så, herr talman, över till det som jag har tänkt tala om och som har rubriken Mänskliga rättigheter, bistånd m.m. Eftersom taletiden är begränsad kommer jag i huvudsak att hålla mig till mänskliga rättigheter. Även när det gäller de mänskliga rättigheterna kommer det att bli bara några nedslag. Vad gäller bistånd vill jag säga att vi ju kommer att få en särskild biståndsdebatt om ett par månader. Som flera har varit inne på är bistånd nödvändigt i den utvecklingsprocess mot demokrati och förstärkt skydd för mänskliga rättigheter som vi är inne i. Också fattigdomen är ett hot emot mänskliga rättigheter, vilket vi blir påminda om genom FN rapporterna. Bl.a. pekas i rapporten om mänsklig utveckling från UNDP på att den rikaste miljarden människor förbrukar 82,7 % av världens inkomster medan den fattigaste miljarden får dela på 1,4 %. Därför är fattigdomsbomben ett hot också mot de mänskliga rättigheterna. Det gäller världen i stort och självfallet framför allt u-länderna. UNICEF pekar dock i en rapport för bara ett par veckor sedan på situationen i Central och Östeuropa och säger att fattigdomen där har många ansikten. Reformerna drar med sig höga sociala och ekonomiska kostnader, högre än vad som var förväntat. Förhoppningar om snabb utveckling och ekonomiskt välstånd har inte infriats, och krisen är värst i östra och sydöstra Europa. Allt färre barn går i skola. En kraftig våg av kriminalitet sköljer över Central och Östeuropa. Fattigdomen slår hårdast mot barn, och allt fler växer upp som föräldralösa. Det är en skrämmande rapport, men det är viktigt att vi tar till oss den och försöker göra någonting åt förhållandena. Herr talman! Jag återvänder ofta till några rader av Svante Foerster. Jag har citerat dem här i kammaren tidigare, och jag tycker att det är angeläget att lyfta fram dem igen: ''Friheten innebär frihet först när den innebär frihet också för dem som tänker annorlunda. I detta land, kamrat, medger du helt självklart rätten för de annorlunda. I många andra länder skulle du höra till de annorlunda. I detta land, kamrat, hör det som är uppnått och självklart till det som i andra länder är ouppnått och möjligen tänkbart.'' Herr talman! Kravet på rätten att få tänka annorlunda, kraven på medborgerliga politiska rättigheter och kraven på frihet jagar skräck i diktatorer och diktaturer över hela världen. I Burma sitter en kvinna i husarrest sedan snart fem år tillbaka därför att hon reser kravet på frihet, nobelpristagaren Aung San Suu Kyi. Hon har egentligen en enda strävan, nämligen nationell försoning. Det är hennes mål. Hon är beredd att förhandla med militärregeringen om vilken fråga som helst, säger hon, men sedan snart fem år tillbaka sitter hon i husarrest för sin orädda ickevåldskamp mot juntan. Man har i förra veckan meddelat att hon skall vara arresterad ytterligare ett år, trots att lagen säger högst fem år. Det är för övrigt en underlig lagstiftning som tillåter husarrest i fem år. Hon är erbjuden frihet, men på det villkoret att hon lämnar landet. Man kan inte acceptera att hon skall sprida oro där. Så är det med dem som tänker annorlunda och med dem som slåss för frihet, också med fredliga medel. Den här kvinnan, nobelfredspristagare, är världens mest kända politiska fånge. Det är en benämning som hon har övertagit från en annan fredspristagare, Nelson Mandela, som nu efter nära tre decennier som politisk fånge är med om att montera ned det förhatliga apartheidsystem som han har vigt sitt liv åt att bekämpa. För första gången skall nu Nelson Mandela, nära 80 år gammal, få delta i ett val. Det blir, om man nu kan kontrollera våldet i det sydafrikanska samhället, det första fria valet i Sydafrika, den 27 april. Den valövervakning som Kristina Svensson just har talat om är viktig, men det behövs också en övervakning av hela fredsprocessen. Jag vill därför peka på de insatser som svenska fredsövervakare med stöd från SIDA och därmed regeringen nu gör i Sydafrika. 16 svenska enskilda organisationer -- kyrkor, solidaritetsorganisationer och fackliga organisationer -- med Caritas som samordnare är med om att övervaka fredsprocessen. De har gått in i ett viktigt uppdrag, på begäran av just kyrkor och oberoende organisationer i Sydafrika. Det är en solidaritetsinsats, tyvärr inte riskfri. De första fredsövervakarna är nu hemma igen. De kom under helgen som gick. Men några är kvar där nere, eftersom de varit vittnen till skottlossning -- alltså till det brutala våld som då och då slår till -- och måste vittna i utredningen om detta. Det här visar att det finns risker med den viktiga solidaritetsinsats som dessa personer gör, men de har ändå velat ställa upp. Det överallt förekommande våldet är ett hot mot den demokratiska processen. Låt oss bara hoppas att demokratin är stark nog att klara problemen. Dagen efter valet i Sydafrika måste en utvecklingsprocess komma i gång. Ett val som inte följs av massiva biståndsinsatser för utveckling gör demokratin skör, sade Nelson Mandela, och han har sagt det vid åtskilliga tillfällen. Därför måste vårt stöd till Sydafrika inte bara fortsätta, utan öka. Herr talman! Bertil Måbrink uttryckte i stort det jag skulle kunna tänka mig att säga om Östtimor och Indonesien, om Västsahara och Marocko. Jag lämnar därför det och går över från nedmonteringen av apartheid i Sydafrika till ett land som det är dags att tala klarspråk om, ett land där man har ett slags apartheidsystem. Jag tänker på Guatemala. Det kommer nu från olika håll rapporter om ett ökande våld gentemot ursprungsbefolkningen, mayaindianerna. De är utsatta för en politik som bär tydligt släktskap med den apartheidpolitik vi har sett i Sydafrika. Fredsförhandlingarna måste därför komma i gång på allvar. Mayaindianerna måste få sitt människovärde erkänt och respekterat. Det här är en viktig fråga för oss. Jag hoppas att vi driver den i MR-kommissionen och i FN. Utnyttja möjligheterna där!

Herr talman! Jag lyssnar alltid med respekt på Karl Erik Svartbergs inlägg, och det har jag gjort också i dag. Jag går inte i svaromål. Jag har lyssnat på vad Eftersom jag tror att Karl-Erik Svartberg på samma sätt som Pär Granstedt kanske har gjort sitt sista inlägg i en utrikesdebatt -- dock säkert inte här i kammaren, eftersom betydande tid återstår på riksmötet -- vill jag uttrycka min uppskattning och min respekt också för Karl-Erik Svartbergs fortsatta gärning som ordförande för Caritas. Det är sådana röster som Karl-Erik Svartbergs som vi behöver, både i Sverige och i världen.

Herr talman! Det var väldigt bra att Karl-Erik Svartberg tog upp den kvinnliga nobelpristagarinnan som sitter i husarrest i Burma. Jag måste instämma i att det är en märklig form av straff, då husarrest kan förlängas år efter år utan egentligen någon rättegång. Jag kan meddela att hennes belägenhet möjligen håller på att förbättras. För ett par dagar sedan kom det nämligen en rapport om att en amerikansk kongressman med åtföljande TV-reporter hade fått besöka henne. Jag hoppas alltså att det kommer att bli litet bättre och att kanske också utrikesministern skulle kunna göra något för den här stackars kvinnan. Jag vill också kort nämna apartheidsystemets fall i Sydafrika. Jag var med på den tiden då kampen mot apartheidregimen började. Jag var förstås inte nydemokrat då, men jag var SSU-ordförande i Haparanda. Jag läste i en gammal skolkatalog, där vi hade skrivit en årsberättelse, och jag tänkte: Oj då, man har blivit gammal! Med vilken entusiasm man kämpade för Sydafrika på den tiden, i slutet på 50-talet. Det är därför med stor glädje jag noterar att det här systemet nu äntligen faller. Nu kommer jag in på svensk utrikespolitik. Den utmärks på 1900-talet av feghet, undfallenhet och dumhet. Jag vill inte gå in på andra världskriget och vår förmåga att stå utanför kriget -- det finns även en hel del gott att säga om vårt agerande då -- men jag skall ta upp ett par saker som inte har tagits upp tidigare. På 30-talet fanns planer på att inrätta ett nordiskt försvarsförbund. Marskalk Mannerheim var en av dem som förespråkade ett sådant försvarsförbund. Också svenska socialdemokrater var positiva, men vad gjorde de innan de gick med på att studera saken närmare? Jo, de frågade ryssarna: Vad tycker ni om det här? Skall vi inrätta ett försvarsförbund? Detta var åren 1937, 1938 och 1939, och vad ryssarna planerade då vet ju alla som känner till historien. Det här är ett exempel på dumhet. Naturligtvis sade ryssarna nej. Jag tror att t.ex. vinterkriget hade kunnat undvikas om vi hade haft ett nordiskt försvarsförbund. Även tiden efter andra världskriget utmärks av feghet och eftergivenhet i våra relationer med Sovjetunionen. Denna feghet och undfallenhet blev särskilt uttalad under Olof Palmes tid som statsminister. Man säger att Palme var modig i sin kritik av USA, men det håller jag inte med om. Det var enligt min mening i huvudsak fråga om demagogi. Ni vet ju alla att undersökningar har visat att det har förekommit spel under ytan, med försvarssamarbete, osv. Jag tar upp detta därför att samma feghet i dag utmärker vår Kinapolitik. Vi törs t.ex. inte sälja viss materiel som klassas som krigsmateriel till Taiwan, en demokrati sedan 1992. Vi tar hänsyn till diktaturen Kina, som är mycket större, och vi är rädda om våra affärsförbindelser, främst Ericssons insatser i Kina. Nu vill jag övergå till Tibet. Frågan om Tibet tas alltid upp av Clintonregeringen, och den togs upp även av de tidigare amerikanska regeringerna, i diskussioner om statusen som ''mest gynnad nation'' och handelsförbindelser med Kina. Tibet är enligt alla kriterier ett fritt land, ett eget, fritt land, som har varit fritt sedan år 127 f.Kr., då staten Tibet uppstod. Åren 1949--1950 ockuperades Tibet av Röda armén, och man räknar med att ca 87 000 tibetaner blev dödade av Röda armén. FN har i tre resolutioner åren 1959, 1961 och 1965 fördömt ockupationen, men dessa fördömanden har egentligen inte lett till någonting. Man beräknar att ca 1,2 miljoner tibetaner under åren därefter har dödats på grund av ockupationen. Det har varit ett fruktansvärt förtryck. Man undrar vad Sverige har gjort. Tyvärr har Sverige egentligen inte gjort någonting. Vi har under de 20 år som jag har följt SIDA:s budget skänkt ca 3 miljoner kronor. Detta kan jämföras med vad vi har gett Vietnam, ungefär 10 miljarder kronor. Vi har alltså gett 3 000 gånger mer till en kommunistdiktatur än till ett fredligt land som ockuperats av en kommunistdiktatur. Jag tycker att detta är något man bör tänka över och skämmas inför. Jag tog upp frågan om Tibet i mitt första tal här i kammaren 1991. Alf Svensson är väl insatt i problemet. Vad har han gjort? Jag frågade honom häromdagen här i kammaren. Egentligen hade han inte gjort så mycket, och det var ju väntat. Han hade endast tagit upp frågan med någon kinesisk minister -- till vad nytta detta hava må, sade han. Han trodde inte att det var någon nytta med det samtalet, och det tror inte jag heller. Han sade att det var svårt att hjälpa Tibet och tibetanerna, att man får lov att infiltrera in bistånd i landet, osv. Men det är inte svårt alls. Det finns gott om tibetaner utanför Tibet som man kan börja med att hjälpa. Det finns kanske närmare 100 000 tibetaner i Indien, i Bhutan och i Nepal. Tibetanerna är ju faktiskt utrotningshotade. Vi kan ta hand om utrotningshotade växter och djur, men vi kan inte ta hand om och hjälpa utrotningshotade människor. Exempelvis Individuell människohjälp, en svensk organisation, bedriver verksamhet med skolor för tibetanska flyktingbarn i norra Indien. Jag hoppas att få besöka dem i samband med ett parlamentariskt möte som har organiserats i New Delhi, och som efter vad jag hittills vet skall besökas av två av riksdagens ledamöter. Men dessa personer från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som i regel brukar besöka alla möjliga länder och yttra sig kring dessa, är tysta när det gäller Tibet. Det är en ganska märklig inställning. Man kan tala om alla möjliga andra länder och engagera sig, men när det gäller Tibet är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tysta. Vad är det som pågår i Tibet? Jo, enligt Solzjenitsyn är den kommunistiska regimen i Tibet den grymmaste historien känner, och jag tror att Solzjenitsyn är fackman på det här området. Man fängslar t.ex. munkar och nunnor. Jag känner väl till tibetanska munkar, och några fredligare människor kan inte jag tänka mig. Jag var häromdagen i kontakt med Tibetan Office i London och fick veta att det här fortfarande pågår. Nyligen har man förlängt fängelsestraffet för en mängd nunnor, som egenligen inte har gjort någonting. Ungefär som i fallet med nobelpristagarinnan förlängdes dessa straff utan rättegång eller andra åtgärder. Dessa nunnor sitter inne redan nu. Vad händer mer? Det händer otäcka saker. Tvångssteriliseringar och tvångsaborter pågår som tidigare. Det varierar litet grand i de olika distrikten i Tibet, men det förekommer och har inte minskat. Vidare förekommer en enorm förstörelse av den tibetanska kulturen. År 1959 fanns 6 259 kloster i Tibet, och 1976 fanns åtta kvar. Det är alltså ett fruktansvärt kulturmord och religiös förföljelse som pågår. Det pågår en mycket omfattande förstöring av naturen i Tibet. 70 % av Tibets yta består av grässlätter, där nomaderna har sina hjordar. Man har kört iväg nomaderna, och kineserna har flyttat in. De har brukat jorden väldigt hårt, så grässlätterna har förstörts, och erosion har blivit följden. Det finns nästan inga djur kvar i Tibet, utan de är uppätna och utplånade. Vidare använder man Tibet som en avstjälpningsplats för toxiskt avfall, bl.a. kärnavfall. I området kring sjön Lop-nor, ''den vandrande sjön'', som en del av er kanske kommer ihåg från Sven Hedins böcker, håller man nu på med kärnexperiment. Området är helt avstängt för omvärlden, men man vet vad som pågår där. Vad kan man göra? Dalai Lama inbjöds 1987 att tala för den amerikanska kongressen. Han framlade sin fredsplan. Den innebar bl.a. att man skulle inrätta en fredlig zon i Tibet dit inte bara tibetaner utan alla människor i världen skulle få komma och finna inre frid och ro och komma ifrån världens stress. Det tycker jag verkar mycket sympatiskt. Jag tror att vi alla skulle behöva litet av det. Rent praktiskt kan man öppna ett Tibetan Office här i Stockholm. Jag tror att det vore till stor hjälp. Det närmaste finns i London. Man kan hjälpa de olika organisationerna, t.ex. Médécins sans frontières och Schweiziska röda korset, som arbetar i Lhasa. Det finns mängder med möjligheter att hjälpa dem om man bara vill, vilket jag betvivlar. Jag tror att det i framtiden kommer att finnas en möjlighet för Tibet att nå stor autonomi. Jag har talat med en hel del personer som känner till saken ganska väl. Man talar om någon form av finlandiserat Tibet då landet skulle tillhöra Kina men ha omfattande autonomi. Dit skulle Dalai Lama och flyktingar tillåtas att återvända. Det finns en viss ljusning.

Herr talman! Jag vill först säga till Leif Bergdahl att det är bra att Ny demokrati engagerar sig i frågan om Tibet. Det är ingen ny fråga för Vänsterpartiet. Vi har haft den frågan uppe långt innan Ny demokrati kom in i riksdagen. Vi har upprepat våra krav och kritiken mot Kinas tvångsockupation av Tibet. Vi har också kommit med en rad olika konkreta förslag till hur vi tycker att Sverige skall ta upp frågan internationellt. Det är mycket bra att fler partier är engagerade i den här frågan. Jag är övertygad om att de övriga partierna, inklusive Socialdemokraterna som direkt har tillfrågats, har tagit itu med frågan. Ny demokrati har inte varit ensamt om att intressera sig för saken. Men det är välkommet, eftersom det är viktigt att fler partier visar intresse. Herr talman! Jag vill återkomma till utrikesministerns första anförande. Jag beklagar att utrikesministern nu gick från kammaren. Det är en bra utgångspunkt för regeringen att se på nutidssituationen, där man både kan ha stora förhoppningar och känna oro. Jag vill poängtera att utrikesministern sade att vi tog väl vara på de möjligheter som fanns. Det är lätt att instämma i de raderna. Förvisso finns det många positiva tecken i världssituationen. Jag vill nämna situationen i Sydafrika, som flera andra tidigare talare har gått in på i detalj. Jag vill också nämna Chile som nu har lämnat diktaturen bakom sig och nu har gått in i en fas för att bygga upp en demokrati. I Palestina finns i dag grunden för en palestinsk stat. Samtidigt finns det många stora orostecken. I Chile bygger man upp en demokrati, men det finns t.ex. fortfarande politiska fångar. Ett annat orostecken är situationen i Guatemala, som Karl-Erik Svartberg var inne på tidigare, och jag vill lägga till Mexico. Det finns med andra ord en rad länder i världen som inger mycket stor oro. Min och Vänsterpartiets fråga är: Hur förvaltar regeringen sitt ämbete och tillämpar de vackra orden i praktiken? Bertil Måbrink tog i sitt anförande och i sina repliker upp en rad exempel där vi från Vänsterpartiet är mycket kritiska till hur regeringen bedriver utrikes och biståndspolitik. Vi har kunnat se hur man från regeringens sida har minskat biståndsbudgeten. På vissa områden är minskningarna katastrofala. Biståndet till Afrika har minskat med över 100 miljoner. Flera andra talare har varit inne på insatserna i samband med valet i Sydafrika. Det är mycket bra att regeringen och också riksdagen kommer att bevaka valet i Sydafrika. Det är bra att det sker och att man har skickat ut valövervakare och fredsövervakare från kyrkor och ideella organisationer. Men vi kan inte stanna vid det. Tidigare i debatten nämndes att utrikesministern under sitt besök i Sydafrika fick ta emot Nelson Mandelas tack till Sverige för de insatser som har gjorts under tiden av apartheid. Man kan naturligtvis kritisera utrikesministern eftersom hennes parti definitivt inte har gått i första ledet, utan tvärtom har motarbetat stödet till demokratiska organisationer i Sydafrika. Jag vill fortsätta mitt resonemang med att vi i Sverige, liksom man i ANC gör i Sydafrika, kan försöka att inte blicka bakåt utan framåt och inte se till det bristande intresse som har funnits hos de borgerliga partierna. Vi måste fråga: Vad tänker ni göra i framtiden? Tänker ni vara med och bygga upp demokrati? Tänker ni bidra till att Sverige stärker demokratiska institutioner och utvecklingsprojekt i Sydafrika? Jag kan inte annat än beklaga att man faktiskt har minskat budgeten. Biståndet till Sydafrika har minskat, stödet till ANC har helt tagits bort. Man har lagt tillbaka en del, men inte allt. I Vänsterpartiets partimotion har vi föreslagit att 300 miljoner avsätts för Sydafrika. Jag skulle önska att fler partier, även Socialdemokraterna, hade ett intresse av ett kraftigt ökat stöd för att bidra till att bygga upp demokratin. Min förhoppning är att utrikesministern själv under besöket nyligen skall ha blivit vittne till vilka bra insatser som har gjorts på många olika områden i uppbyggnaden av det sydafrikanska samhället. Man har gjort insatser för hälsovård, juridiska rättigheter, människors rätt i rättsväsendet m.m. Det finns ett väldigt brett spektrum med många små projekt som är av mycket stort värde. Det finns alltså ingen brist på uppslag för vad pengarna skulle kunna användas till. Men det kanske blir först i och med Alf Svenssons besök i samband med valet som uppmärksamheten kring det konkreta arbetet och för ett utökat bistånd från Sverige till Sydafrika kommer. Det skulle i högsta grad vara nödvändigt. Herr talman! Jag vill nämna Angola dit biståndet också har halverats. Man kan verkligen fråga sig varför det har skett just när det gäller Angola, ett land som är så oerhört drabbat av krigets fasor och där hela civilbefolkningen har lidit oerhört. Där om någonstans skulle väl en Marshallplan behövas för återuppbyggnaden när kriget har tagit slut. Jag undrar också vad det finns för planer inför valet i Moçambique. Kommer svenska insatser att utökas? Jag vill ockå kort kommentera Cuba. Utrikesministern var inne på situationen där och bristen på demokratiska rättigheter. I Vänsterpartiet är vi kritiska mot regimen på Cuba. Vi tycker att det brister när det gäller de demokratiska rättigheterna. Den kritiken måste Sverige framföra. Hur pass hårt kritiserar den svenska regeringen blockaden mot Cuba? Vi har i och för sig röstat för att gå mot blockaden. Men hur driver man frågan i regeringen? Hur försöker man övertyga det internationella samfundet om att blockaden mot Cuba måste upphöra? Jag tycker inte att vi kan se några som helst tecken på att regeringen har något intresse på det området. Herr talman! När vi talar om mänskliga rättigheter talar vi ofta om vuxna som förnekas demokratiska rättigheter i politiskt avseende. Men det är barn som i allra högsta grad blir mest lidande när det råder brist på mänskliga rättigheter. Många talare uppehåller sig kring situationen i Bosnien och f.d. Jugoslavien, där barn och barns rättigheter definitivt kränks dagligen. Jag vill gärna återgå till Angola, där inte bara kriget i sig orsakar stora problem. Där är bieffekter av kriget hundratusentals föräldralösa barn, undernäring och undermålig utbildning och hälsovård. Det är inte bara själva kriget, och att en del barn mördas eller skadas allvarligt, som är problemet. Kriget har även andra följder. Jag vet att Lisbeth Palme för närvarande tillsammans med en delegation för Unicef befinner sig i Angola. Jag skulle vara intresserad av att veta i vilken mån man från regeringens sida tänker följa upp de förslag som kommer från Unicefs kommitté. Hur skall vi bevaka att just barnen och ungdomarna i Angola inte behöver lida så mycket som de gör i dag? Vad kan den svenska regeringen och det svenska folket göra i stället för att skära ned biståndet? Vilka övriga insatser kan vi göra? Jag skulle också vilja fråga regeringen om en annan viktig del i svensk utrikespolitik, nämligen mintillverkningen. Ungefär 800 människor dödas av minor varje månad runt om i världen. En översynskonferens angående minor kommer att äga rum 1995, och inför den har Rädda barnen startat en kampanj. Sverige tillverkar minor. Sverige har inte förbjudit export av minor. Sverige har inte agerat internationellt för att stoppa export och användning av minor. Jag vill gärna höra regeringens syn på detta: Vad kommer ni att göra? Kommer ni att försöka stoppa tillverkningen, stoppa exporten och stoppa internationell användning av minor? Det är definitivt så att barn drabbas i stor utsträckning. Till slut vill jag ta upp frågan om barnarbete. Barnkonventionen skyddar inte barn från barnarbete. Jag tror inte att bojkott och förbud mot barnarbete internationellt är en framkomlig väg, däremot att ge stöd åt dessa barn så att de får rimliga arbetsvillkor och att se till att deras rättigheter tillgodoses. Vi har i Vänsterpartiet väckt en motion, och i en tvärpolitisk motion, med Moderaterna som första namn, lyfts de insatser fram som Sverige kan göra för att kartlägga situationen och för att se vilka ytterligare insatser som kan göras. Regeringen vill bara ge en mycket liten del i bistånd till barn och gatubarn, nämligen 15 miljoner, och det behöver definitivt ändras. Herr talman! När jag frågar mina egna barn och andra svenska barn vad de vill bli när de blir stora, svarar de lärare, polis, brandman osv., men för barn i södra Afrika handlar det om att överleva. Målet måste vara högre för barnen även i södra Afrika och resten av världen än att överleva.

Herr talman! Den avsky och den förtvivlan som vi alla känner inför de illdåd som vi dagligen genom TV:s försorg bevittnar mot försvarslösa civila i Bosnien, där massakern i Sarajevo den 5 februari bara är ett exempel på en rad övergrepp, och i andra delar av det forna Jugoslavien gör att vårt intresse och vårt engagemang i första hand inriktas på händelseutvecklingen i Öst och Centraleuropa. De konflikter som vi i dag ser i flera av de nya, självständiga stater som bildats efter Sovjetunionens och Jugoslaviens upplösning visar på nödvändigheten och behovet av hjälp från det övriga Europa och från världssamfundet med att bygga upp fungerande demokratier, där respekten för mänskliga rättigheter blir en självklarhet. Orsaken till dessa konflikter är i flera fall att regeringarna inte accepterar sina minoritetsbefolkningar. Det är därför nödvändigt för en framtida stabil utveckling i dessa nya stater att de i sina konstitutioner har ett tillfredsställande skydd för mänskliga rättigheter och för minoritetsrättigheter. Men, herr talman, stora och dramatiska förändringar sker också i Afrika. Detta gäller inte minst länderna på Afrikas horn. År efter år har här brutala inbördeskrig rasat, med förfärliga dödssiffror. I Sudan -- ett av Afrikas största länder -- har inbördeskriget pågått med korta uppehåll sedan 1983. Det är en konflikt där de svarta kristna folken i söder har slagits mot arabisk och muslimsk dominans från landets norra delar. Kriget hårdnade när Khartoumregeringen försökte tillämpa islamisk sharialag även i de kristna områdena. De sudanesiska regeringsstyrkorna inledde i mitten på januari återigen en storoffensiv för att försöka krossa motståndet i de södra delarna av landet. Konsekvenserna är fruktansvärda, enligt rapporter från hjälparbetare i området. Det handlar om ren folkmordspolitik, där förutom själva krigshandlingen även svälten är ett vapen. 250 000 människor har redan dött på grund av torkan och inbördeskriget, och ytterligare 3,5 miljoner behöver omedelbar nödhjälp för att överleva sedan de flytt från sina hemtrakter på grund av striderna. FN vädjar nu om bidrag från omvärlden. För att ytterligare en stor svältkatastrof på Afrikas horn skall kunna undvikas är det nödvändigt att västvärlden svarar positivt på denna vädjan och visar sitt engagemang även i denna del av världen. Samtidigt är det viktigt att brotten mot mänskliga rättigheter fördöms. I Somalia har, tack vare FN:s stora insatser, svälten bringats under kontroll och utgör inte längre ett allvarligt hot. FN:s närvaro i landet har också delvis förbättrat det politiska läget och avhjälpt den totala laglöshet och upplösning som rådde där efter diktatorn Siad Barres fall och de rivaliserande krigsherrarnas strider om makten. soldaterna i Somalia för några veckor sedan. Deras främsta mål skall, enligt en enhällig resolution, inte längre vara att avväpna landets stridande grupper, utan att främja politisk försoning. Läget i Somalia är dock instabilt, och risken för ett uppflammande inbördeskrig är överhängande. En fortsatt närvaro av FN-trupper är därför nödvändig. I Etiopien kan vi däremot efter inbördeskrigets slut för tre år sedan nu se hur övergångsregeringen söker leda landet mot demokrati. Allmänna, demokratiska, nationella val planeras äga rum i vår. Det finns dock fortfarande motsättningar mellan etniska och politiska grupperingar, och landet behöver Sveriges stöd för att den demokratiska processen skall kunna fortsätta. Eritrea har genom utslaget i folkomröstningen i april förra året nu fått sin självständighet. En ny konstitution håller på att utarbetas, och allmänna val planeras. Även här har Sverige ett ansvar att bidra till att den demokratiska processen kan fortsätta. Allt fler länder i Afrika inför nu flerpartisystem och håller fria val. Det stundande valet i Sydafrika är ytterligare ett exempel. Men vägen till demokrati kan vara både lång och smärtsam. Utvecklingen i Angola, som Eva Zetterberg nyss nämnde, är ett exempel på detta. Efter de allmänna valen i september 1992, som gav det regerande MPLA-partiet en majoritet i nationalförsamlingen, tog oppositionspartiet Unita åter till vapen. 3 miljoner människor är nu på flykt undan striderna. 2 miljoner är i behov av akut nödhjälp för att överleva. Över 100 000 människor har dött i de nya striderna. Svåra övergrepp mot mänskliga rättigheter sker dagligen från båda sidor. FN:s säkerhetsråd har fördömt Unitas vägran att fullt ut respektera fredsavtalet och säkerhetsrådets tidigare resolutioner. I september förra året införde rådet vapen och oljesanktioner mot Unita. Mandatet för FN:s fredsbevarande insats har förlängts. Detta är endast några exempel på de allvarliga konflikter som drabbar tiotusentals miljoner människor i Afrika och som är viktiga att komma ihåg när massmedia ensidigt rapporterar från mer närliggande konfliktområden i Europa. Herr talman! FN har genom det nya politiska läget i världen nu en möjlighet att ingripa mot hot mot internationell fred och säkerhet runt om i världen. FN kan nu också ingripa i interna kriser vid massiva övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Dagens situation visar också att FN är inblandat i en rad länder som övervakare och medlare vid pågående fredsprocesser och demokratiseringssträvanden i forna diktaturer runt om i världen. Samtidigt ställs allt fler krav på organisationen från nationer och olika folkgrupper i världen, att FN skall engagera sig för att åtstadkomma hållbara lösningar när nya hot och konflikter uppstår. För att så skall ske behöver FN reformeras. I dag finns inte den kraft och auktoritet som världen behöver. Sverige och de övriga nordiska länderna har därför, som utrikesministern nyss poängterade, tagit fram förslag som skall bidra till att stärka FN:s roll som konfliktlösare och fredsbevarare. Men även förslag som bidrar till prioriteringar av verksamheten, hårdare kontroll av sekretariatet och förbättrad budgetdisciplin har lagts fram. En nordisk resolution om reformer på det fredsbevarande området antogs också under höstens generalförsamling. För att FN skall kunna möta den nya tidens uppgifter krävs ett större helhetsgrepp på reformverksamheten. Medlemsländerna måste på allvar diskutera hur organisationen skall användas i framtiden. Detta betyder att även de stora länderna, säkerhetsrådets permanenta medlemmar, aktivt och på allvar engagerar sig. Först då kan FN bli vad alla hoppades på när organisationen grundades: en garanti för fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Herr talman! Vi kommer vid ett senare tillfälle att diskutera hur biståndet skall fördelas i världen. Men jag kan redan nu säga till Eva Zetterberg att de pengar som är avsedda för utvecklingsinsatser i Angola -- det är de som enligt förslaget skall dras ned -- inte kan användas i dag. Vad som för tillfället behövs är massiva insatser för att avhjälpa nöden. Vi måste just nu förhindra att människor svälter ihjäl på grund av kriget. När fred och försoning har återställts i landet kan vi återigen gå in med program som hjälper till att föra landet framåt.
Herr talman! Tolkar jag Inger Koch rätt när jag uppfattar hennes anförande så, att moderaterna har de här pengarna reserverade för att när ett fredsavtal föreligger så snart som möjligt ta dem i anspråk för att genomföra en återuppbyggnadsplan och även eventuella förslag från den Unicefdelegation som jag nämnde?
Herr talman! Den budget vi nu fattar beslut om hänför sig till det närmaste året. Jag hoppas naturligtvis att ett fredsavtal -- eller åtminstone en början till en överenskommelse om fred -- skall kunna träffas i och med de samtal som man ändå för, men riktigt så optimistisk att jag tror att detta kan ske under året är jag inte. Men självklart kommer Sverige att bidra till att det kan komma till stånd en utveckling mot demokrati, mot marknadsmässiga lösningar och även mot att skolväsen och liknande återigen kan börja fungera.

Herr talman! ''Nio brandbomber detonerade tidigt på söndagen i butiker, på pubar och restauranger i ''I lördags morse genomfördes sex liknande attentat mot butiker i London.'' ''Tre beväpnade afghaner höll ännu sent på söndagen 16 pakistanska skolbarn som gisslan i ''Röda khmererna hävdade på söndagen att de dödat 127 kambodjanska regeringssoldater, däribland 18 officerare, under två dagars strider nära Anlong Veng.'' ''Samtidigt som ekonomin går på högvarv hårdnar det politiska förtrycket i Kina. Det hävdar människorättsorganisationen Asia Watch, som redogör för över 1 200 exempel på politisk och religiös förföljelse. Den 664-sidiga rapporten visar tydligt att det politiska förtrycket inte minskar utan ökar.'' ''Beväpnade gäng angrep vallokaler i minst tre byar då det första flerpartivalet på söndagen hölls i den västafrikanska republiken Togo. - - Radion i huvudstaden Lomé sade att minst sex vallokaler hade vandaliserats så svårt att de inte kunde användas.'' ''Tuzla, Bosniens näst största stad, utsattes på söndagsförmiddagen för en serbisk granatattack. Detta är citat, hämtade från en enda sida ur en svensk dagstidnings måndagsexemplar den här veckan. Våld och brott mot mänskliga rättigheter präglar många -- alltför många -- av våra medmänniskors vardag över hela vår värld. Jag har här nämnt några exempel från en ond värld. Tyvärr kan listan göras mycket lång. Tidningen kunde denna måndag till frukostkaffet ha gett oss exempel på hur demokratiska människorättsorganisationer förföljs på Cuba, hur civilbefolkningen år ut och år in mördas i Angola, hur Mujahedinrörelsen kämpar för ett demokratiskt Iran. Den kunde också ha berättat om Polisarios kamp för ett fritt Västsahara, etc. Är då allt på vår jord våld, elände och mörker? Nej, förvisso inte! Det finns ljus och hopp, just därför att människor är beredda att offra tid, kraft, ja sin personliga frihet och säkerhet, t.o.m. sitt liv, för att bekämpa våldet, förtrycket och brotten mot mänskliga rättigheter och för att hävda människans rätt att leva ett mänskligt liv i frihet. Nelson Mandela är en i raden av alla de tusen och åter tusen frihetskämpar som offrar och har offrat sin frihet just för att bekämpa det våld och det förtryck som medmänniskor tvingas leva under. Mandelas och ANC:s långa kamp mot det sydafrikanska apartheidsystemet och för ett demokratiskt Sydafrika är på väg att lyckas. Val är planerade att genomföras i slutet av april. Många misströstade om att Nelson Mandela någonsin skulle få delta i ett fritt och demokratiskt val. På grund av militärens obevekliga jakt på meningsmotståndare, alla dessa politiska fångar och människor i landsflykt vågade få tro att förändringens tid stod för dörren. Men Sydafrikas folk gav aldrig upp. I dag sitter f.d. torterare vid samma bord som f.d. tortyroffer för att diskutera en gemensam framtid. Det finns all anledning för Sydafrika att känna glädje. Men mycket arbete återstår att uträtta och genomföra för att valen i Sydafrika skall bli fria och rättvisa. Vid fem riksdagsledamöters besök i Sydafrika för två veckor sedan -- jag var en av dem --- möttes vi av ett oroande budskap från företrädare för ANC, nämligen: Tiden är emot oss för närvarande. Och jag förstår våra afrikanska vänners bekymmer. Mycket tålmodigt arbete måste uträttas under de två månader som återstår fram till valet. 9 000 vallokaler skall upprättas. Identitetshandlingar skall distribueras till miljoner väljare, till analfabeter långt ute på landsbygden. Man skall bedriva utbildning om hur val går till för alla dem som aldrig förut deltagit i ett val. Man skall fastställa om man skall ha en eller två valsedlar. Det är ännu inte klart -- två månader före valet. In i det sista förs fortsatta förhandlingar med Mangosuthu Buthelezis trilskande Inkathaparti, och man har förlängt tiden ytterligare för att få med partiet på valvagnen, men det ser ut att misslyckas. Allt detta och mycket mer måste finna sin lösning före den 27 april, om fria och rättvisa val skall kunna genomföras. Och allt detta arbete måste uträttas under ständigt hot om våld. Våldet i Sydafrika är omfattande. Varannan dag de senaste två månaderna har ett större sprängattentat utförts mot elkraftsanläggningar, järnvägar, kommunkontor, ANC-kontor, etc. -- allt för att störa och förhindra utvecklingen mot ett demokratiskt Sydafrika. I en TV-intervju häromveckan med ledaren för Blanche fick vi erfara det hat och den oförsonlighet den vita extremhögern i Sydafrika besitter. På ett kusligt sätt fick jag åter bekräftat det oförsonliga hat som jag för 30 år sedan fick erfara vid konfrontationen med vita farmare och affärsmän i södra Afrika. De kom från befriade länder norrut -- Kenya, Tanzania, Zambia -- och hade flyttat söderut till Sydafrika via Rhodesia Zimbabwe. Deras inställning var helt kallt: Vi tar inte kampen i Zambia, Rhodesia-Zimbabwe. Vi tar kampen i Sydafrika -- sedan återstår bara havet. Nu gäller det att stödja Sydafrika på upploppet mot demokratins förverkligande i landet. I ett öppet brev till det svenska folket skriver Nelson Mandela bl.a. följande: ''Det finns så mycket att uträtta; de flesta av oss har aldrig deltagit i något val tidigare och många har förnekats rätten att lära sig läsa och skriva. Vi måste försäkra oss om att människor från avlägsna landsbygdsområden kan gå till vallokalen och att valarbetarna får de nödvändiga valattiraljerna. Vi måste också bekämpa de våldskrafter som försöker hindra den demokratiska processen''. Låt oss nu gå hela vägen tillsammans med Sydafrikas kämpande demokrater, och låt oss komma ihåg att demokratin inte är säkrad enbart genom att val har genomförts! Det kommer en dag efter valdagen. Då måste vi vara med och bistå, förstärka och befästa ett demokratiskt Sydafrika.

Herr talman! De flesta TV-inslag och massmedierapporter som vi får från konfliktområden kommer just nu från det forna Jugoslavien. Olika vittnesmål når oss om massvåldtäkter mot kvinnor och övergrepp mot barn. Häromdagen läste jag bosniska vittnesmål från serbiska koncentrationsläger. De berörde mig mycket illa. Fäder tvingades under pistolhot att våldta sina egna barn. Föräldrar tvingades se på när deras barn stympades för att sedan städa upp blod och benstumpar. Man ställer sig frågan hur ett krig kan förändra till synes beskedliga och tidigare goda grannar till obeskrivligt grymma bödlar. Därför är det viktigt att alla insatser nu sätts in för att ställa dessa bödlar, våldtäktsmän och misshandlare inför den krigstribunal som har inrättats i Haag och att de som har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser döms. Samtidigt är det viktigt att man hjälper de människor som flyr från dessa grymheter och ger dem en fristad. Kriget i det forna Jugoslavien påminner oss om att det finns konflikter i vårt närområde och inte bara i fjärran utvecklingsländer. Det är av största vikt att vi från svensk sida agerar så, att vi hjälper till att förhindra att andra interna konflikter utvecklas till nya allvarliga inbördeskrig. Det finns risk för detta i vår närhet. Jag tänker då på Turkiet. Från olika rapporter framträder en bild av ett land på väg in i ett krigsliknande tillstånd. Turkiet anses höra hemma bland de europeiska demokratierna. Ändå är det ett land som står på tröskeln till ett omfattande inbördeskrig, ett land där respekten för mänskliga rättigheter minskar och det militära våldet ökar. FN:s kommitté mot tortyr publicerade en rapport i november i fjol. Där framgår det att tortyren är utbredd och systematisk. Många fall av utomrättsliga avrättningar och försvinnanden har samtidigt rapporterats. Vi känner till att det sedan 1979 råder militärt undantagstillstånd i Kurdistan. Så sent som i april 1993 utfärdades antiterrorlagen. Den utvidgades dessutom i augusti av premiärminister Ciller utan parlamentariskt beslut. Nu är strejker, möten, demonstrationer och i stort sett alla former av demokratiska reaktioner, yttranden och aktioner förbjudna. Turkiet anses ändå höra hemma bland de europeiska demokratierna. Handel kan nu förbjudas, byar tvångsdeporteras och människor arresteras i långa tider utan rättegång. Säkerhetsstyrkor och poliser skyddas från att bli anmälda om de anklagas för våldtäkt, utövning av tortyr och mord. Rätten att bestämma över liv har överlämnats till militärens och polisens godtycke. Men Turkiet anses höra hemma bland de europeiska demokratierna. Läget har ytterligare förvärrats inför de kommande kommunalvalen, som skall hållas den 27 mars. Särskilda säkerhetsoperationer genomförs nu, och en offensiv propagande sker både innanför och utanför landets gränser. De militära aktionerna inkluderar säkerhetsattacker mot civilbefolkningen. Särskilt utsatta är de som vägrar delta i det s.k. byvaktssystemet. Av byvakterna kräver den turkiska staten att de skall bekämpa PKK i området. Att vara byvakt innebär samtidigt att man utsätter sig för angrepp från PKK. Om de vägrar att ställa upp riskerar de att attackeras av turkiska säkerhetstrupper. Det är verkligen en ond cirkel. De första truppförstärkningarna av säkerhetsstyrkor sändes till sydöstra Turkiet i början av januari. De är tungt beväpnade, tränade för närstrider med gerillan, oftast maskerade och specialtränade för byoperationer. De flesta är anklagade för att ha varit inblandade i brott mot mänskliga rättigheter. Det har redan utförts en mängd räder mot byar. De utförs i stort sett på samma sätt. Byinvånarna blir sammanförda i byn och utsätts för hot och förolämpningar. Styrkorna letar igenom husen. Egendom förstörs. Det tycks nu närmast har blivit rutin att man efteråt sätter eld på husen och också på fälten och husdjuren. Den turkiska staten pressar således kurderna att flytta från de mindre byarna. In och utfarterna till byarna mineras, och militären upprättar livsmedelsblockader. Sedan 1985 har mellan 800 och 1 000 kurdiska byar förstörts. Möjligheterna för pressen att rapportera om säkerhetsstyrkornas attacker har också försvårats. Journalister får utstå förföljelse, häktning och tortyr. Tidningar beslagtas. Tidningen Özgur Gundem, som är en av de tidningar som ihärdigt fortsätter att rapportera om säkerhetsstyrkornas räder och agerande, har drabbats oerhört hårt. Under den tid som tidningen har getts ut, vilket är litet mer än ett och ett halvt år, har sex journalister dödats. En kvinnlig journalist har försvunnit. Tolv tidningsdistributörer har mördats. Säkerhetsstyrkorna misstänkas ligga bakom alla dessa fall. Försvarsadvokater och mänskliga-rättighetsaktivister förhindras att arbeta. Många häktas i månader och utästts för förhör och tortyr. Andra dödas eller bara försvinner. Den turkiska statens syfte tycks vara att försöka förhindra att rapporter om säkerhetsstyrkornas övergrepp och försök att skrämma befolkningen i sydöstra Turkiet når omvärlden. Därför är det oerhört viktigt att man runt om i världen, från olika länder och parlament, besöker Turkiet, särskilt i samband med valen. EU parlamentet ville sända dit kontrollanter, men det turkiska parlamentet uttryckte besvikelse över detta beslut. Det visar att man från de turkiska myndigheternas sida verkligen är orolig för att visa upp sin situation. Vi måste informera oss om hur läget är. Vi måste sprida information om situationen. Vi måste utöva påtryckningar på Turkiet. Vi måste se till att Turkiet respekterar de mänskliga rättigheterna. Ett sätt är att Sverige begär en granskning av Europarådets ministerkommitté över hur avtalet om de mänskliga rättigheterna mellan Europarådet och Turkiet följs. Jag undrar om statsrådet Svensson skulle kunna tänka sig att agera i denna riktning för att utöva påtryckningar på Turkiet. Sverige bör också verka för att den högkommissionär för mänskliga rättigheter som generalförsamlingen har beslutat om också ges i uppdrag att granska kränkningarna i detta område. Jag ser alltså en uppenbar risk för att detta inbördeskrig i Turkiet kan sprida sig som en allomfattande krissituation som kan nå långt utanför landets gränser. Herr talman! Förutom att turkarna förtrycker sin egen befolkning har de dessutom nyligen börjat utvisa iranska och irakiska flyktingar, trots att de står under UNHCR:s beskydd. Man överlämnar dem till gränsvakterna. Vi vet att det där väntar tortyr och även dödsstraff för dessa flyktingar när de kommer tillbaka. Att situationen är illa i Iran har vi fått många vittnesmål om, och jag har nyligen fått rapporter om att den på sistone har förvärrats. Vi har väl alla fått information om att de kristna nu ytterligare förföljs i Iran. Kristna präster har mördats. Tusentals politiska fångar sitter i fängelse, en del ända sedan år 1979 då den iranska republiken grundades. Här förekommer tortyr, skenavrättningar och andra övergrepp. Offentliga avrättningar har blivit ett ökat inslag i Iran. Dessutom sker avrättningarna efter i stort sett summariska rättegångar. Iranska motståndsmän dödas långt utanför Irans gränser. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma dessa händelser i alla internationella sammanhang och också tar upp dem i direkta samtal med den iranska regimen. De iranska kvinnorna är mycket hårt utsatta för förtryck. De betraktas i stort sett som andra klassens medborgare. Total kontroll råder över kvinnorna. Iran är ett könsdiskriminerande och könssegregerat samhälle. Kvinnor träffar i stort sett bara kvinnor. Kvinnliga läkare behandlar kvinnliga patienter. Kvinnliga lärare undervisar kvinnliga elever. Kvinnor kontrollerar kvinnliga arbetsplatser. Kvinnor kontroller kvinnor på gatorna. Kontrollen har hårdnat. Allt går ut på att kvinnan inte skall synas. Hon skall inte kunna visa upp sig för någon. Om hon visar några hårstrån eller har målat läpparna hotar arrestering, misshandel, offentlig piskning och avskedande från tjänsten. Allt detta sker alltså år 1994 i Iran. Det är en situation som mera liknar medeltiden och den tidens häxprocesser.

Herr talman! Jag är mycket glad över den uppmärksamhet som frågan om mänskliga fri och rättigheter får här i dag i den utrikespolitiska debatten. Vi är säkert alla överens om att den här typen av frågor och opinionsbildning inte kan få nog tid och nog uppmärksamhet. Som vi alla vet handlar det om en ständigt pågående process -- en kamp mot kränkningar av människovärdet, av individens integritet och av varje människas rättigheter och frihet. Genom hela historien -- i kultur efter kultur på kontinent efter kontinent -- kan vi se eller skaffa oss information om hur förakt för svaghet, för oliktänkande och för människor av annan ras, annat kön, annan religion, annan politisk ideologi etc. fått göra sig gällande. Just nu premiärvisas filmen Schindler's List här i Sverige, vilket jag tror att alla har observerat. Jag hoppas att många, många svenskar kommer att se den filmen. Den visar ett skede i vår europeiska historia som vi gärna vill glömma men inte får glömma. Historielösheten gör det lättare för vanvettet, den mörkaste ondskan, att jäsa igen. Man skulle så ofta vilja förbjuda och åter förbjuda. Det känns också ofta som om man skulle vilja vända ryggen åt alla dessa brott mot mänskliga frioch rättigheter, vilket kanske skulle vara hälsosammast rent mentalt. Dessa brott är i regel oerhört grymma. Jag är övertygad om att vårt ansvar är att med öppen blick ihärdigt och outtröttligt informera, argumentera, bilda opinion och sätta oss i sinnet att på alla tänkbara sätt försöka främja respekten för de internationella människorättskonventionerna. Vi vet alla att den kommunistiska kollapsen och det kalla krigets slut har lett till att konflikter som tidigare tryckts ned med blytunga diktatoriska knutna nävar nu lätt blossar upp. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi i det idémässiga vakuum som kan märkas fylls av större respekt för mänskliga fri och rättigheter. Efter de bipolära decennierna behövs en makt eller korrigering i riktning mot att ställa upp mot den extremism som populistiskt lätt hugger tag i en del grupper. Jag skulle vilja se respekten för mänskliga fri och rättigheter som just det korrigeringsverktyget. Av en medarbetare har jag informerat mig om det som har sagts. Jag ber om ursäkt, herr talman, för att jag inte har varit här under hela den tid som dessa frågor har debatterats. Det beror på att jag faktiskt trodde att den här debatten skulle äga rum i samband med den biståndspolitiska debatten som kommer att hållas i slutet av april. Jag är naturligtvis mycket glad över att ämnet också har kommit upp i dag. Jag tror dock att vi får tillfälle att återkomma i den nämnda debatten. Som jag sade tål dessa frågor verkligen att vara med i de flesta debatter och resonemang som vi för när vi berör både våra egna och de internationella relationerna. Karl-Erik Svartberg har talat om fattigdomen som naturligtvis är ett hinder för mänskliga fri och rättigheter. Vi är helt överens om det. Därför är människorättsfrågorna kopplade till biståndsfrågorna. Det är förstås inget annat än ett hån för många människor om vi skall stå här med stolta paroller från internationella konventioner samtidigt som vi inte bryr oss om deras eländiga fattigdom, vilken gör det omöjligt för dem att tänka en enda tanke om konventionstexter. Det här hänger ihop. Jag tror också att det är mycket viktigt, vilket har sagts här, att barnen och kvinnorna ställs i centrum. Det kanske vi gör i för liten utsträckning, låt mig ärligt säga det. Under min tid, låt vara kort, som minister för bistånds och människorättsfrågor har det blivit allt mer påtagligt för mig att det i synnerhet är barnen och kvinnorna som kommer i kläm där fattigdomen härskar och där människorättskonventionerna kränks. Sydafrika har omnämnts av flera talare. Jag kan försäkra att Sydafrika ingalunda kommer att lämnas därhän. Låt oss i dag glädjas över det som håller på att ske. Ni som har suttit i denna kammare i många år kan särskilt glädja er över de beslut som har fattats när det gäller att stödja kampen mot apartheid. Det är ingen tvekan om att Sverige har spelat en mycket väsentlig roll i detta sammanhang för att rucka på den vedervärdiga bastionen så att den nu håller på att rämna. Herr talman! Jag vill också tacka Karl-Erik Svartberg för många trevliga meningsutbyten och önska honom all lycka framöver i den mycket betydelsefulla organisationen Caritas, som vi har de bästa relationer till. Leif Bergdahl nämnde Tibet. Han hade också det landet uppe i en fråga till mig nyligen. Det gör mig litet förvånad. När nydemokraterna skall börja tala om bistånd tar de upp ett land, ett område eller en region som det är särskilt svårt att bedriva bistånd i eller att ha relationer till. Däremot skall vi naturligtvis göra vårt yttersta för att hjälpa tibetanerna. Beskrivningen av deras situation är säkert korrekt. Jag har sagt tidigare och kan upprepa det att vi gör en del för exiltibetanerna. Vi vill gärna göra mer om vi kan. Vi kan dock inte bortse ifrån att våra svårigheter att engagera oss inne i Tibet är mer än omfattande. Biståndet till Angola har nämnts. Det är väl ändå allom bekant att skälet till att vi drog ner summan som presenterades i budgeten så mycket inte var något annat än att situationen är som den är i Angola. Beredskapen att rycka in med mera stöd och hjälpa till när uppbyggnadsprocessen är möjlig finns förvisso. I debatten har man också talat om minor. Någon har tydligen frågat vad regeringen tycker om dem. Vi tycker naturligtvis förfärligt illa om dem. Det är kanske bekant att vi arrangerade ett seminarium om minverksamheten för två tre veckor sedan. Vi sammanförde de som har med den typen av ärenden att göra, dvs. från Försvarsdepartementet, Handelsdepartementet och folk från U-avdelningen. Det råder inget tvivel om att vi måste fortsätta att vara aktiva och mycket resoluta. Vi vet att antalet minor som utgör ett kontinuerligt hot mot människors liv och hälsa är enormt. Inger Koch nämnde FN. Norden har utfört utomordentligt mycket -- jag vågar säga firat triumfer. Jag säger utan omsvep att jag trodde att i fråga om det multilaterala biståndet fungerade relationerna som de skulle -- enkelt uttryckt. Men jag har lärt mig att det multilaterala biståndet är alldeles för byråkratiskt och administrativt tungt. Därför har vi slitit med det nordiska FN-projektet. Det har manglats, stötts och blötts i alla tänkbara sammanhang. Jag behöver inte, herr talman, ta åt mig någon ära av detta. Jag skickar helt och hållet över berömmet till mina medarbetare.

Herr talman! Det finns naturligtvis mycket mer att ta upp. Jag kan inte annat än att instämma i de påståenden som har fällts här angående olika länder och områden. Ingbritt Irhammar tog upp frågan om Turkiet. Jag kan försäkra att det är ett land som ofta är på tapeten. Bara för några dagar sedan hade jag ett långt samtal med Turkiets ambassadör. Det finns mycket övrigt att önska. Samtidigt får vi ''skicka med'' -- som det brukar heta -- att Turkiet har väldiga interna problem att slåss med. Det är extremism och terrorverksamhet. Detta är inte ett försvar för att landet bryter mot mänskliga fri och rättigheter. Men landet befinner sig inte i en sansad och anständig intern situation när terrorverksamhet poppar upp runt om i landet. Herr talman! Det är viktigt att vi ständigt är på vår vakt, bildar opinion, ligger i och alltid har MR frågorna hyperaktuella. Detta är inte för att vi tror att vi kommer att nå ända fram, utan våra insatser hör hemma i den verksamheten.

Herr talman! Alf Svensson talar med värme om mänskliga rättigheter. Men det är för mig litet hycklande när han tar som exempel länder som Kina. Vi har från många partier kritiserat just bristen på rätten att uttrycka mänskliga och politiska rättigheter på ett demokratiskt sätt. Sverige har som biståndsland gått in med u-krediter och på andra sätt gett ett indirekt starkt stöd till Kina, likaså till Indonesien m.fl. länder där man klart bryter mot de mänskliga rättigheterna. Jag tycker inte att det vackra talet om mänskliga rättigheter stämmer överens i praktiken. Jag vill ställa en fråga om biståndet. Regeringen har dragit ned biståndet till både Angola och Sydafrika, men med olika motiveringar. Vore det inte bättre att ha kvar det fulla ekonomiska stödet till Angola, väl medveten om att det inte går att utföra alla projekt just i dagens läge förrän kriget är över. Men ha pengarna i beredskap så att så fort en freds och återuppbyggnadsplan finns de kan sättas i verket! Varför inte göra så, Alf Svensson? Regeringen har minskat bidragen till Sydafrika för att efter ett demokratiskt val kunna bygga upp demokratiska institutioner, utveckla landets sjukvård och skolor för alla osv. Jag har svårt att förstå det. Herr talman! Vidare har vi frågan om barn och kvinnor. Alf Svensson nämnde klädsamt att det inte har satsats tillräckligt mycket på dem. Det är bra att den insikten finns. Det satsas alltför litet. De 15 miljoner kronor som går till gatubarnen i Sydamerika är en mycket liten droppe i havet. Det handlar ju om ungefär 200 miljoner barn i hela världen som är gatubarn eller som finns i barnarbete osv. Regeringen måste ha ett helt annat grepp i frågan.

Herr talman! Jag vill inte vara bister mot Eva Zetterberg. Men jag tycker ibland att det är onödigt att dra till med ord och uttryck som ''hycklande''. Vänsterpartiet har ju ett förflutet just i fråga om mänskliga fri och rättigheter. Det är väl inte en helt främmande ideologi som detta erbarmeliga Kina står för för Eva Zetterbergs vidkommande? Jag har icke vid något tillfälle försvarat situationen när det gäller mänskliga fri och rättigheter i Kina. Jag kan för övrigt berätta att jag kom till kammaren direkt från ett samtal med just den kinesiske ambassadören i Sverige. Jag har den övertygelsen att det är klokare att ha ett fönster öppet till Kina och föra resonemang och försöka påverka. Det är för övrigt vad de kinesiska dissidenterna jämt och ständigt säger: ''Lämna oss inte. Vänd oss inte ryggen. Ha kontakt med oss.'' Sedan kan man naturligtvis alltid resonera om det kloka i att sätta av en stor summa för bistånd till Angola, väl medveten om att denna summa inte kommer att kunna brukas. Jag är säker på att det då skulle finnas någon i kammaren som skulle fråga mig, om vi verkligen är så okunniga om Angola så att vi tror att vi kan använda denna summa till bistånd som där ser ut just nu. Men det tillhör politikens villkor att hur man än vänder sig har man en viss kroppsdel bakåt.
Herr talman! Jag vet inte vad mitt parti har haft för speciella relationer till Kina. Jag är okunnig på den punkten. Alf Svensson är tydligen mer insatt i den frågan än vad jag är. Mitt parti har under flera år kritiserat just bristen på demokrati i Kina. Jag menar att även om Alf Svensson personligen inte varit inblandad i att ge biståndspengar till Kina, att det förhållandet att landet får svenska u-krediter gör att Sveriges regering spelar en viktig roll på det området. Jag vill också ytterligare kommentera frågan om barn. Sverige har undertecknat barnkonventionen. Jag menar att konventionen förpliktar. Den förpliktar inte bara här i Sverige utan även i högsta grad hur ett bistånd måste utformas just för att nå fler barn än biståndspengar i dag når för att erbjuda en värdig tillvaro. Jag ställde en fråga tidigare som Alf Svensson kanske inte hörde. Representanter för Unicef, med Lisbet Palme i spetsen, besöker för närvarande Angola. De kommer säkert att komma fram till rekommendationer för ytterligare insatser. Är Alf Svensson villig att om det kommer propåer från Unicef om ytterligare insatser i dag att acceptera dem och gå in med ett massivt stöd så fort möjligheterna bjuds? Jag har ett par frågor vad gäller barn och barnarbete. Det finns över 200 miljoner gatubarn eller barnarbetare. Vad vill man konkret göra från regeringens sida i biståndssammanhang men också i internationella överläggningar? Är man villig att kartlägga situationen med barnarbete i världen?
Herr talman! Det är alldeles självklart att vi skall ta till oss vad Unicefkommittén säger efter besöket i Angola, givetvis.

Även om man här kan nämna en viss summa, ett visst antal miljoner, som explicit är riktade till insatser för gatubarnen, är vi säkert överens om att många andra konton också inrymmer insatser som är ägnade att göra tillvaron drägligare för kvinnor och barn.

Herr talman! Jag är tacksam för att Alf Svensson i sitt anförande kommenterade situationen i Turkiet. Jag menar nog att man skulle kunna vara ännu tydligare än vad han var. Då tänker jag på att brotten mot mänskliga rättigheter har en sådan utformning och sker i sådan omfattning att det inte går att ursäkta detta med att det finns en terrororganisation i området. Självklart skall vi fördöma all den terror som PKK utövar. Men det får inte vara en ursäkt, vilket också Alf Svensson var inne på, för det våld som den turkiska staten utövar som statsterror. Det är oerhört viktigt att vi i alla sammanhang påminner om att våld inte löser några konflikter. De måste lösas med fredliga medel och dialog. Vi måste också komma ihåg bakgrunden till varför PKK har kunnat växa och få ökat stöd i området. När inte Turkiet under ett antal år har kunnat respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna och kurdernas behov i området, har det alltså bildats en gerillaorganisation, PKK, som har tagit till våld. Detta våld skall som sagt fördömas, men det får inte tas som en ursäkt för statsterrorn i Turkiet. Jag vill bara påminna om min fråga om Alf Svensson kan tänka sig att Sverige begär av Europas ministerkommitté en granskning av avtalet om de mänskliga rättigheterna mellan Europarådet och Turkiet.
Herr talman! Jag är tacksam för att Ingbritt Irhammar sade att jag inte på något sätt vill ursäkta våldet i Turkiet. Ingbritt Irhammar sade också att våld inte löser några konflikter, utan det är medelst förhandlingar och överläggningar som dessa kan lösas. Jag håller naturligtvis i princip med om det.

Jag är förvisso överens med Ingbritt Irhammar om att detta måste påtalas i alla tänkbara forum och sammanhang. Men jag tycker samtidigt att man skall tillstå att situationen för turkarna är mycket komplex. Jag hoppas självfallet -- och arbetar också för det -- att de minoriteter som kommer i kläm och som så att säga drabbas från båda håll skall kunna få ett mycket bättre skydd när det gäller mänskliga fri och rättigheter än vad som för närvarande är fallet.
Herr talman! Jag vänder mig till Alf Svensson, som inte var här när jag höll mitt huvudanförande. Jag hoppas att Alf Svensson läser igenom det i protokollet så att jag inte behöver upprepa det. Jag tog upp situationen i Tibet. Den första fråga jag ställde till Alf Svensson 1991 här i kammaren gällde Tibet. Alf Svensson kommer säkert väl ihåg det. Jag frågade häromdagen igen vad som har gjorts. Jag hör att Alf Svensson nu är betydligt mer insatt och positivare inställd än i början. Det här var inte så där vidare aktuellt ämne för honom när han var ny i sitt arbete. Nu tror jag att någonting är på gång. Men vad har man gjort rent praktiskt? Alf Svensson nämnde vid en frågestund för några dagar sedan att det är svårt att hjälpa tibetaner. Jag säger att det inte är svårt att hjälpa dem. Det är egentligen mycket lätt att göra det, men man måste hjälpa på ett annat sätt än det vanliga. Man måste göra det via olika organisationer som verkar i Tibet. Jag kan nämna några här. Det finns en organisation som heter Médecins Sans Frontières, som alla känner till. Den har verksamhet i Lhasa. Det finns en organisation som heter Röda korset, som vi alla känner till. Dess schweiziska gren arbetar i Lhasa. Man kan exempelvis gå via Individuell Människohjälp, som säkert Alf Svensson känner till, som driver skolor i norra Indien för tibetanska barn. Man kan gå via Tibetan Office i London. Jag var i kontakt med den organisationen häromdagen. Den har mycket god kännedom om Tibet och är Tibets mer eller mindre officiella representant i London. Det finns alltså en mängd kanaler. Nu vill jag att Alf Svensson lovar att det blir av att man hjälper dessa stackars människor. Jag kommer att fortsätta att arbeta med frågan den här valperioden ut, och jag hoppas att vi får fortsätta detta samarbete ytterligare fyra år. Jag kommer att ta upp frågan om Tibet om och om igen tills det händer någonting.
Herr talman! Jag vill understryka att jag är mycket glad över att någon av nydemokraterna ivrar för biståndssatsningar. Det är inte alltid, herr talman, att det inträffar. Jag hoppas att Leif Bergdahl och övriga så småningom kommer att utvidga sitt engagemang så att det blir riktigt intensivt -- behov finns också utanför Tibet, i andra länder. Då kommer det nog inte att räcka med 0,7 % i bistånd, utan det kommer att klättra över 1 %. Jag ser fram emot den dagen, herr talman, och jag hoppas att den inte är alltför avlägsen. Vi hjälper ju exiltibetaner. Jag kommer dess värre inte ihåg summan. I Indien hjälper vi dem. Jag skall naturligtvis informera mig bättre till nästa gång vi möts, Leif Bergdahl, så att jag kan ange det exakta krontal som hittills har satsats, och inte bara i Tibet. Jag tror att det är betydelsefullt med opinionsbildningen. Jag hoppas naturligtvis att det här meningsutbytet har bättrat på den. Vi tog faktiskt emot -- jag i all enkelhet -- Dalai Lama, till irritation för en del i Tibet. Jag nämnde för en kort tid sedan här i kammaren att jag tog upp frågan under mitt besök i Kina. Jag påtalade situationen för tibetanerna. Men vi skall fortsätta -- det är vi överens om. Jag håller med om att vi naturligtvis skall göra så mycket vi kan för att hjälpa detta arma folk.
Herr talman! Det var trevligt att höra detta positiva svar. Jag kan tala om att jag inte bara är engagerad för tibetaner utan också för srilankesiska buddister i Stockholm. Nydemokraterna är icke sådana som de framställs i medierna, utan många av oss har ett djupt mänskligt engagemang. Hur många procent i bistånd som skall ges kan vi diskutera. Men jämfört med t.ex. vårt grannland Finland är Ny demokratis politik betydligt mer generös än landet Finlands i fråga om flyktingpolitik, u-hjälp osv. Vi är alltså inte särskilt grymma av oss. Internationellt sett är Ny demokratis politik egentligen vänlig mot flyktingar och innebär att vi vill hjälpa andra länder.

Herr talman! Mänskliga rättigheter handlar inte bara om grundläggande fri och rättigheter, utan också om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Det är här som framför allt de internationella samfundens ansvar kommer in, för att dessa rättigheter någon gång skall kunna bli en realitet för människor runt om i världen. I regeringsförklaringen -- i dag liksom tidigare -- går sambandet mellan marknadsekonomi och mänskliga rättigheter som en signatur. En ohämmad marknadsekonomi måste motverkas. Det behövs en balanserad och socialt inriktad marknadsekonomi. Men en ohämmad marknadsekonomi leder till exploatering, utslagning och fattigdom. Det råder inte brist på marknadsekonomi i Sydafrika, i Argentina, i Brasilien, i Colombia eller i Peru -- för att ta några exempel. Där existerar det både marknadsekonomi och också allvarlig och omfattande fattigdom, liksom i åtskilliga av dessa länder en skyhög inflation. Det behövs därför en mera nyanserad bild. Marknadsekonomi leder inte automatiskt till välstånd och utveckling. Det behövs inte bara bistånd utan också en aktiv internationell politik för att stärka insatserna för utveckling och välfärd runt om i världen. Jag läser med tillfredsställelse i regeringsförklaringen om inrättandet av en högkommissarie. Jag vill bara erinra om att det under de många som frågan har väckts har funnits motstånd här i riksdagen mot detta yrkande. Det är nu bra att regeringen -- liksom andra som har varit kritiska -- ställer sig bakom detta, men det räcker inte bara med att inrätta en högkommissarie. Det krävs också att denna högkommsisarie får de resurser som krävs för att en sådan institution skall kunna verka och få betydelse. Det vore därför av intresse att höra vad statsrådet Svensson har för kommentarer till detta. Jag undrar också vad statsrådet har för kommentar till frågan om krigsförbrytardomstol. Det är fråga om en ad hoc-domstol som bara gäller Jugoslavien. Men är regeringen beredd att verka för en internationell krigsförbrytardomstol för alla krigsförbrytelser, t.ex. de krigsförbrytelser som har begåtts i Cambodja, i Angola -- för att nämna bara några exempel? Det är av stort intresse att få veta hur man ser på frågan om en internationell krigsförbrytardomstol. I en regeringsdeklaration om mänskliga rättigheter hade jag nog tänkt mig att en del andra frågor väl hade fyllt sin plats, lika väl som frågorna om Kina, Cuba och Vietnam. Jag är helt införstådd med nödvändigheten av att påtala de kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i Kina, Vietnam och Cuba -- det har också jag gjort många gånger. Däremot tycker jag att det är något märkligt -- och nu återkommer jag till vår käpphäst -- att Indonesien inte nämns. Jag undrar om statsrådet har något svar på den fråga som jag häromdagen ställde om Indonesien, där det förekommer mycket allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, nu senast i form av arresteringar av ledande fackliga funktionärer. De 9 000 fångarna med politisk bakgrund i Israel och på Västbanken behöver också en viss omtanke, men det ser jag ingenting av i regeringsdeklarationen. Jag hoppas att statsrådet kan säga någonting om att man aktivt vill verka för en amnesti av de politiska fångarna på Västbanken, i Israel och i Gaza. Europarådet är omnämnt i regeringsförklaringen, men det får en blygsam plats. Vad som är av särskilt intresse är att få veta hur regeringen kommer att ställa sig till strävandena att få till stånd en minoritetskonvention och till att åstadkomma förbättrade europeiska regler om asylrätten. Jag tycker också att man inte bara bör tala om de baltiska staterna som om de uppfyllde alla mänskliga rättigheter. Det gör de inte. När det bl.a. gäller dödsstraffet har de baltiska staterna mycket kvar. Slutligen beträffande Turkiet vill jag instämma med det som Ingbritt Irhammar sade. Jag förväntar mig att få höra vad regeringen konkret är beredd att göra för att få till stånd en förändring när det gäller de allvarliga kränkningar som försiggår i Turkiet.

Herr talman! Jag vill först säga att jag instämmer i Hans Göran Francks anförande i alla dess delar. Ingbritt Irhammars anförande när det gällde Iran var nästan identiskt och ordagrannt lika Vänsterpartiets motion. Jag väntar därför med mina kommentarer till dess att motionen behandlas i utskottet och ärendet läggs fram för kammaren i form av ett betänkande. För ca en månad sedan besökte representanter för den samlade oppositionen i Irak Sverige. Det var representanter för kurderna i norr, för shiamuslimer och andra muslimer samt för träskaraber i den övriga delen av Irak. Deras högkvarter ligger nu inne i den skyddade zonen. Genom att skydda ett område från 1991 att stoppa Saddamregimens planer på att rensa Kurdistan från kurder, assyrier och andra som var motståndare till regimen. Det gjorde att de flyende människorna kunde återvända. Det har nu gått mer än tre år sedan detta skydd upprättades, men ännu svävar alla i ovisshet om när skyddet skall kunna dras tillbaka. Irak -- och även den skyddade zonen -- pågår fortfarande. Den kurdiska regionen är dessutom utsatt för en blockad från Saddamregimen. Människorna i den skyddade zonen har svårt att förstå att de av världssamfundet skall straffas med samma medel som deras bödel bestraffas med. Deras besvikelse och känsla av att vara övergivna av världens demokratiska länder bara växer. Den delegation som var i Sverige sade bl.a. att man inte väntar sig att andra länder och krafter skall komma och befria dessa människor med väpnad makt. Man inser att man måste stå för den befrielsen själv.

Med tiden, med den växande nöden och med känslan av vanmakt minskar förutsättningarna att bibehålla och utveckla den demokrati som har börjat byggas upp i området. På grund av de två blockaderna måste den lokala administrationen passivt tillåta Irans fundamentalistiska regims satsningar på moskéer, bistånd och infiltrering bland dess nödlidande folk. Under tiden med detta dödläge minskar människors tro på en positiv utveckling. Människor söker sig ut ur regionen till andra länder. En annan viktig insats som måste göras i området är minröjning. I det sammanhanget vill jag återkomma till den fråga som Eva Zetterberg inte fick besvarad. Förutom behovet av hjälp till minröjning är det angeläget framför allt för människor som lever i starkt minerade områden att minering undviks i framtiden. Kommer Sverige att förbjuda tillverkning av och handel med minor?
Herr talman! Jag tog upp detta tidigare, men jag kanske inte var så utförlig som jag borde ha varit. Seminariet mynnade ut i en hel del mycket konkreta förslag om krav som måste ställas på de länder som säljer och använder minor. Jag tror att jag för svenskt vidkommande vågar säga att minorna, som väl är, är på väg att bli ett helt avslutat kapitel. Jag har inte skaffat mig svart på vitt på detta, men efter att ha lyssnat på seminariet kan man göra den tolkningen. Sverige tillhör inte de länder som exporterar och säljer minor, men icke förty är det stora problemet i dag att det finns miljontals och åter miljontals minor som är ett potentiellt hot mot exempelvis människorna i Angola, som nämndes. När de går ut för att skaffa sig mat måste de in på minerade områden. Därför behövs internationella bestämmelser. Det är en tingens ordning som gör att man, i alla fall efter att fred har slutits eller när överenskommelser har åstadkommits, kan oskadliggöra minorna. Men det kan inte göras genom att man söker upp dem en efter en utan det måste ske på annat sätt.
Herr talman! Lennart Rohdin talade här tidigare om en politik som hade förts på ett annat område. Han sade att den mest hade präglats av ''om'' och ''kanske''. Jag tycker att också Alf Svensson svar hade litet av samma prägel. Även om vi inte säljer minor, så säljer vi delar till minor. Eftersom jag i mitt anförande glömde en fråga vill jag passa på att ställa den nu. Är regeringen och Alf Svensson villiga att verka för att blockader mot den i Irak skyddade zonen mot Kurdistan upphävs?

Herr talman! Jag vill ta upp utvecklingen i Latinamerika som inger både hopp och oro. Man har där haft en realtivt stark ekonomisk utveckling. Konsensus om statens roll i ekonomin var en av framgångarna. Marknadsekonomiska reformer i nästan alla latinamerikanska länder har lett till ekonomiska framgångar. Men en svag makroekonomisk struktur, fattigdom och nu också sviktande exporttillväxt börjar nu att pressa fram en aktivare statlig politik. Militäretablissemanget, korruption, militanta fackföreningar och gammal misskötsel är fortfarande faror i dessa länder. Mycket är oväntat. Trots en tidigare tidsinställd skuldbomb som hotade hela det globala finansiella systemet har Latinamerika nu blivit en magnet för globalt kapital. Nästan alla länder, utom Cuba och Haiti, leds av valda presidenter i stället för av diktatorer. Ekonomiska reformer har kylt ned den ekonomiska skakigheten. Protektionistiska ekonomier har blivit frihandelsorienterade. Sydostasien blev ett föredöme, och frihandeln avvecklade ransoneringar och svarta börs-affärer. IMF och Världsbanken drev på. Men det är ingen ren och hedervärd ideologi bakom allt som sedan har hänt. Menem i Argentina byggde mycket på nationalistiska strömningar. Politisk realism och omvärldsförhållanden motiverade reformer, och inflationen beredde vägen för sundare fiskal och monetär politik. I Latinamerika finns en brist på nödvändiga infrastrukturinvesteringar. En tredjedel saknar elektricitet och sanitära installationer, en fjärdedel saknar rent dricksvatten, hälften av vägarna behöver byggas om och bara elförsörjningen kräver 7 miljarder dollar per år under en tioårsperiod. Ränteläget är högt. Sedan 1989 har man i Latinamerika fått mer främmande investeringar än i någon annan del av världen. Detta har höjt valutornas värde och därmed minskat exporten. År av låga investeringar, protektionism, dålig teknologi och indexerade löner innebär en annan fara. Nu växer importen mer än exporten. Olja, socker, kaffe och tenn är lågprisprodukter på världsmarknaden. De kritiskt fattiga kräver med all rätt institutionella reformer. Ursprungsbefolkningarna måste tillgodoses. Skövlingarna av regnskogarna måste upphöra. Argentina samt Chiapashändelserna i Mexico talar för att 1994 kommer att bli ett prövoår för de ekonomiska reformerna och för demokratin. Välfärdssystem, privatisering, utbildningssatsningar och skattereformer tar tid och kraft. Parlament, domstolar, lokala myndigheter och godsägare som har fått subsidierna minskade verkar destabiliserande. Den under så lång tid upprörande MR-situationen är nu generellt något lugnare men alls inte tillfredsställande. Situationen i Latinamerika är instabil och inger både hopp och oro. Vi måste från svensk sida aktivt följa utvecklingen av MR-frågor, demokrati och marknadsekonomi under åren framöver.

Herr talman! Socialdemokraterna har i biståndsmotionen markerat en prioritet åt olika konfliktområden. Vi ser det såsom avgörande för fred och utveckling att vi gör en särskild koncentration till sådana områden. Jag kan här i mitt anförande välja att bara ge ett exempel på detta, nämligen Mellanöstern. Jag tycker att det finns anledning att i utrikesdebatten säga någonting också om Mellanöstern. Vi har för vår del under mycket lång tid prioriterat den politiska utvecklingen i Mellanöstern. Jag har själv faktiskt följt den i snart 20 år. Det finns all anledning att göra det nu också när fredsprocessen är på gång. Då kanske man bör ge denna fråga högsta prioritet. Den utveckling som vi ser är självfallet positiv -- de konkreta förhandlingarna inte minst. Det är en framgång, inte minst för oss socialdemokrater som har jobbat så aktivt för detta. Jag vill särskilt framhålla Sten Anderssons insatser för att skapa en dialog mellan PLO och USA. Jag tycker att de borgerliga partierna, särskilt i opposition, har varit mycket passiva i denna fråga. Det har dock skett en vändning i regeringsställning. Den får man väl säga är senkommen men välkommen. Den process som pågår är positiv men också ömtålig med bilaterala och multilaterala samtal. Vi ser en stegvis utveckling, som jag tror är en klok politik. Det gäller att vinna folken för saken, att förankra och att ha tålamod. Det är faktiskt en brant stege, som man skall bestiga, och denna stege måste stå stadigt. Man kan ta ett steg i taget. Men vi kan också konstatera att processen i alla fall ser ut att vara oåterkallelig. Det var som vi sade: kommer processen i gång, går den inte att vända. Hindren är dock många. Detta kan jag intyga efter att helt nyligen tillsammans med andra riksdagsmän från olika partier ha besökt området. Även om vi inte kan vänta oss ett stopp i fredsprocessen, kan vi vänta oss allvarliga komplikationer. Det finns extremism på båda sidor. De judiska bosättarna och många av 70-talets ideologiska immigranter ser landet såsom givet av Gud och anser att palestinierna skall flytta på sig. Vi har fundamentalismen på den palestinska sidan. Det är hårdföra falanger som ser våld och en oresonlig inställning såsom något nödvändigt. De ser Arafats handskakning med Peres eller Rabin såsom ett förräderi. Vi kan se att opinionen för fredsprocessen bland palestinierna under den tid som har gått har sjunkit från 70 % till 40 %. Vi ser den dagliga situationen med svåra förhållanden för palestinierna när det gäller bostäderna. Arbetslösheten är enormt stor. Ungefär varannan är arbetslös i Gaza. Kommunikationerna är besvärliga med ideliga kontroller. Universiteten är visserliga öppna, men lärarna får ägna den mesta tiden åt pappersexercis och kontroll från ockupationsmyndigheterna. Politiska fångar sitter i allra högsta grad kvar i fängelserna. Problemen med de mänskliga rättigheterna är stora. Bosättningarna expanderar faktiskt trots vad som sägs. Mark konfiskeras och bosättarnas uppträdande är naturligtvis oerhört aggressivt. Det kan vi följa i TV. Även den israeliska befolkningen känner djup oro inför det tilltagande våldet i intifadan. Det har ju bl.a. lett till stängning av Västbanken och Gaza från israelisk sida. Det finns många tvivel på att tvåstatslösningen går att uppnå, att man kan lösa frågan om bosättning och vattenfrågorna i Men när man har besökt detta område, måste man trots allt säga att optimismen överväger. Palestinierna har tålamod. Man använder mer hjärna än hjärta, och det kan behövas i denna situation. Den israeliska opinionen har successivt vunnits, och man genomgår nu någonting som kan liknas vid en psykologisk jordbävning. Det är en ny atmosfär. Det finns ingen väg tillbaka. Vägen tillbaka ser bara värre ut. Efter Jeriko och Gazaplanen gäller det nu att hålla tempot uppe och undvika besvikelser och motreaktioner. Det gäller att ge ett starkt stöd till fredsprocessen. Här är Sveriges regerings agerande oerhört viktigt. Man måste utnyttja alla kanaler som finns för att ge ett fortsatt stöd i fredsprocessen. Man måste ta alla tänkbara initiativ. Det är viktigt att alla länder medverkar i fredsprocessen. Det är angeläget med fortsatta förtroendeskapande åtgärder. I dem ingår rimligen att Israel definitivt fryser bosättningspolitiken, då även beträffande östra Jerusalem. Det är också rimligt att palestinierna avblåser intifadan, när de nu uppnår den del av sina mål. Här finns det utrymme för aktiviteter från regeringens sida. Stödet till palestinierna måste byggas ut på olika sätt. Det gäller frivilligstödet, infrastrukturstödet samt stödet till administration och institutioner. Här görs en del, men ännu mer behöver göras. Regeringen har även ett ansvar för att stöta på andra länder. Regeringen drog förra året ner UNRWA-stödet men har nu ändrat sig och satsar mer. Det är bra, men ännu mer pengar behöver satsas. Framför allt behöver vi planera framåt för konstruktiva och genomtänkta insatser. Det är inte bara fråga om pengar. Det är även fråga om ett personligt engagemang och deltagande i utvecklingen i Mellanöstern. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker att det är bra att regeringen har ändrat uppfattning och är beredd att satsa mer i Mellanöstern. Men det räcker inte med bara detta, utan nu krävs nya tag och ett offensivt och intensivt arbete för att fredsprocessen skall löpa vidare. Det är en prioritering som i alla fall vi socialdemokrater vill göra.

Herr talman! Mänskliga rättigheter är ett fundamentalt begrepp i en demokrati. Det är rätten att få överleva, att slippa tortyr, att få utöva sin kultur och att fritt få uttrycka sina åsikter. I en demokrati är detta självklara saker. Men i världen i övrigt i dag är mänskliga rättigheter en bristvara. I alltför många länder begår överheten brott mot de mänskliga rättigheterna. Men på FN:s världskonferens för mänskliga rättigheter i somras i Wien bedyrade alla stater respekten för mänskliga rättigheter. Konferensen samlade tusentals människor från hela världen. I den stora FN byggnaden höll staterna och den officiella konferensen till på övervåningen. På det undre planet arrangerade icke-parlamentariska organisationer debatter, utställningar, föredrag m.m. Det var upstair and downstair eller, som någon sade: Där uppe sitter förtryckarna och där nere de förtryckta. En mycket stötande resolution lades fram av Konventionen om mänskliga rättigheter handlar om att skydda medborgarna mot den egna staten. Brott mot mänskliga rättigheter avser således staters agerande och inte enskilda personers eller organisationers. Det är därför felaktigt att koppla ihop mänskliga rättigheter och terrorism. Terrorism skall självklart motarbetas, eftersom den är ett hot mot säkerheten. Men stater skall inte kunna motivera brott mot mänskliga rättigheter med att de bekämpar terrorism. Därför var det synnerligen olyckligt att först MR-konferensen och senare FN:s generalförsamling 1993 enhälligt på förslag av Turkiet antog resolutionen om mänskliga rättigheter och terrorism. Sverige avgav visserligen en röstförklaring i FN, vari påpekades att brott mot mänskliga rättigheter avser stater och inte terrorgrupper. Turkiet såg som väntat FN:s beslut såsom en framgång och gick direkt ut med ett pressmeddelande, vari man bl.a. framhöll följande: Enligt förslaget kränker terrorister de mänskliga rättigheterna. Därmed bryts regeln om att enbart stater kan kränka de mänskliga rättigheterna. Länder uppmanas dessutom att på internationell, regional och nationell nivå utöka sitt samarbete och vidta effektiva åtgärder för att omintetgöra terrorism. Att förslaget antogs visar prov på det internationella samfundets beslutsamhet att försvara de mänskliga rättigheterna och demokratin mot terrorism. Turkiet uppfattar således -- det är inte så förvånansvärt -- att FN-beslutet ger Turkiet legitimitet för det våld som används mot kurderna. Detta strider mot konventionen om mänskliga rättigheter, som bl.a. inriktar sig på skydd för minoriteter. Amnesty International rapporterar kontinuerligt om brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet. Våldet har dessutom på ett fruktansvärt sätt trappats upp under den senaste tiden från såväl PKK som turkisk militär, vilket drabbar den civila befolkningen. Enligt min mening måste FN återgå till uppfattningen att mänskliga rättigheter handlar om befolkningens skydd mot staten. Genom att koppla ihop mänskliga rättigheter och terrorism undergrävs det högst angelägna arbetet för mänskliga rättigheter. Regeringen har framfört att mänskliga rättigheter skall ha betydelse vad gäller både vapenexport och biståndspolitik. Därför är det enligt min mening oacceptabelt att över huvud taget exportera vapen till Indonesien. Indonesien styrs av en militärdiktatur som inte respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom ockuperar man Östtimor sedan 17 år tillbaka. Den svenske kriminalinspektören talar om stabilitet i Indonsien och inkluderar då Östtimor. Ja, kontrollen är total -- speciellt när det gäller Östtimors folk. Trots att FN beslutat att timoreserna som ett koloniserat folk skall ha rätt att besluta om sin egen framtid har de i dag inte ens möjligheter att uttrycka sina åsikter. Timoreserna har utsatts för rena massakrer. I dagarna har en engelsk TV-journalist påstått att människor i samband med massakern i Dili t.o.m. fördes till sjukhus där de förgiftades av läkare med benägen medverkan från militären. Tala om stabilitet! Hur kan man ge u-krediter till Kina, som är ett annat land som förtrycker oliktänkande, eller till Marocko, som inte respekterar mänskliga rättigheter och som dessutom obstruerar mot FN:s fredsplan och fortsätter med den ockupation av Västsahara som har pågått i snart 20 år? En sak är att göra stolta deklarationer om mänskliga rättigheter och demokrati. En annan sak är att se möjligheterna att komma i åtnjutande av stora expanderande marknader. Då tonar talet om mänskliga rättigheter bort. I morse sade utrikesministern i sin deklaration: Grundläggande mänskliga rättigheter kan inte relativiseras. Då bör inte heller Sverige enligt min mening exportera krigsmateriel till Indonesien eller ge ukrediter eller annan form av bistånd till vare sig Marocko eller Kina.

Herr talman! I Central och Östeuropa pågår omfattande politiska och ekonomiska förändringar. Att ersätta en kommandoekonomi och ett auktoritärt politiskt samhällssystem fordrar mycket stora ansträngningar. Det är en tidskrävande och komplicerad process. Det visar sig dess värre att okunnigheten om demokratins villkor och arbetssätt samt om marknadekonomins spelregler och begränsningar kräver ett betydande internationellt stöd för att kunna avhjälpas. Men västvärlden -- det gäller även vårt land -- har inte levt upp till vad vår tid kräver. Efter det kalla krigets slut får vi inte förlora freden. Vi socialdemokrater för fram tre saker som vi menar måste göras nu. Det handlar om att stärka de organisationer som kan ge reformarbetet trygghet i en bredare gemenskap. Det handlar om ESK men också om andra organisationer som borde ges ett större alleuropeiskt ansvar. Ett regionalt samarbete över Östersjön och Nordkalotten måste till. Det handlar också om EU som efter fördjupningen nu kraftfullare måste öppna sig utåt. Vi vet ju att om känslan av utanförskap får fäste så ökar otryggheten. Vi måste vara beredda på långt större uppoffringar som stöd till ett gemensamt Europa. De förenklade chockterapierna är nu avskrivna och måste följas av en mer utvecklad ekonomisk politik. Massarbetslöshet, maffiavälde och social utslagning får inte prägla det nya. För att det skall kunna undvikas måste Västeuropa satsa mer långsiktigt med investeringar, öppna marknader och integrerade samhällen på alla plan. Allt måste göras för att stärka den demokratiska kulturen. I många av de länder som lämnat kommmunismens förtryck har ett skede av nationell enighet kring medborgerlig anständighet fått ge vika för en utbredd motvilja mot politik över huvud taget. Politiken måste nu finna nya former och ett nytt levande språk om en djup demokratisk förankring skall kunna nås. Vi socialdemokrater har riktat stark kritik mot regeringens bristande hantering av östbiståndet. I fjolårets partimotion om östbiståndet skrev vi att ''regeringens proposition saknar övergripande målbeskrivning och strategi. Där saknas prioritering vad avser länder och sakområden samt delvis även biståndsformer. Där finns ingen verklighetsbeskrivning, erfarenhetsredovisning eller problemdiskussion. Den fördelning av medel som finns utgör ej en klar hanteringsordning. Klart och långsiktigt mandat ges ej till de myndigheter som enligt svensk författning efter riktlinjer från riksdag och regering ska fatta beslut om användningen av de resurser som ställs till förfogande. Samarbetet saknar fantasi och skaparkraft.'' Så skrev vi alltså förra året, och den kritiken är alltjämt träffande. Vi konstaterar nu att regeringen har avstått från att ta itu med de frågorna. Riksdagen begärde en översyn av östbiståndet, och en enmansutredning har gjort en sådan utredning. Men regeringen väljer att inte komma med något förslag. Man säger att man avser att vid ett senare tillfälle återkomma till riksdagen med en redovisning. Jag tycker att det är klandervärt att hantera en fråga som är av så stor betydelse för Sveriges internationella intressen på detta sätt. Riksdagen har dessutom begärt ett bättre underlag från regeringen. Ytterligare ett utredningsuppdrag har regeringen lämnat helt nyligen. Regeringen har alltså lagt fram tre budgetpropositioner om östsamarbetet. Man har haft alla möjligheter att lösa hanteringsfrågorna. Man har haft alla förutsättningar att göra utredningar och söka samförstånd i riksdagen. Men man har inte kunnat samla regeringen till ett förslag. Visserligen säger sig regeringen ha för avsikt att genomföra sådana förändringar. Om man lyckas skall man därefter redovisa detta för riksdagen. Detta är onekligen en märklig ordning. Ser man till sakinnehållet i programmet finner man att regeringen inte har lämnat en samlad budgetredovisning. Vad är utbetalt och till vilka ändamål, frågar man sig. Det visar sig t.ex. att 300 miljoner kronor som var avsedda som stöd för de nya baltiska valutorna inte har betalats ut, därför att internationell uppslutning just kring det svenska initiativet inte kunde uppnås. Detta var medel som förbereddes hösten 1991. Nu står de passiva, och regeringen kommer inte heller nu med något förslag om hur de skall användas. Vi föreslår att dessa 300 miljoner skall används till att öka suveränitetsbiståndet och till ett särskilt demokratiprogram. Vi vill också öka stödet till de enskilda organisationerna och öka satsningen på miljön. Men vi vill också ge ytterligare stöd till de ekonomiska reformprogrammen. I dag är det minst tre departement som fattar beslut som ger minst 15 myndigheter direktuppdrag att ansvara för biståndsprogram. Det är möjligt att alla har en viktig roll att spela, men det är också helt klart att ingen har en fullständig överblick. För våra samarbetspartner i de östra grannländerna kan det inte vara lätt att möta denna oordning och att själva försöka styra utformningen av det bistånd som ju till slut skall svara mot deras behov. All biståndserfarenhet visar att det bara är insatser som mottagaren tar ansvar för och känner som sina egna som lyckas. Då måste man också ha en ordning som gör detta möjligt. Vi tycker att regeringen nu borde inleda samtal med oss socialdemokrater om utformningen av en ny östpolitik. Vi föreslog förra året att Sveriges internationella ansvarstagande skulle ses över i en nationell kommission. Östsamarbetet borde ha varit en del av ett sådant arbete. Det här förslaget avvisades. Men grunderna för vårt östsamarbete -- mål, övergripande prioriteringar och hanteringsordning -- bör läggas fast i en bred samstämmighet här i riksdagen. Jag vill upprepa det vi tidigare har sagt om östsamarbetet. Det skall - stärka den gemensamma säkerheten, - stärka demokratins kultur och - stödja en samhällsomvandling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Herr talman! Jag skall göra det lätt för mig och endast ta upp frågor som jag själv handgripligen har kommit i kontakt med. Jag hittade under 70-talets mitt bättre i huvudstäderna i Afrikas diktaturregimer än i Gamla stans gränder i dag. Sverige har satsat ej mindre än 250 miljarder i bistånd under årens lopp och borde vara världsmästare i u-hjälp. Sällan har emellertid så mycket pengar använts så dåligt. Vi har haft en oförmåga att hålla allsköns mellanhänder borta från biståndsmedlen. Det går inte att låta oerfarna, känslomässigt laddade tjänstemän sköta förhandlingar med durkdrivna politiker. I England pratade man på kolonialtiden om ''players versus amateurs'' när det gällde att spela cricket. Vi håller oss med amatörer både i toppen och ute på linjen. Detta har konstaterats i utredning efter utredning, senast i en översyn av utvecklingssamarbetet med Moçambique. Nu är det handling som behövs -- nya kompetenta chefer, inte fler utredningar. Vi kan bara konstatera att svensk u-hjälp kört fast. Vad gör vi? Vi kan till en början konstatera några fakta från den i mitten av maj publicerade undersökningen av den svenska biståndsviljan. 91 % svarade då att de ville ge samma eller lägre bistånd. 9 % ville öka biståndet, 37 % ville minska det. 59 % av de 91 % tyckte att förra årets nedskärning var bra och skulle troligtvis inte ha accepterat årets uppskrivning. Långsiktigt anser Ny demokrati att det bilaterala avtalet helt skall avvecklas i Afrika. FN måste överta ansvaret, eftersom man har helt andra möjligheter att samordna sina egna och andras biståndsinsatser. I FN:s organisationer -- Världsbanken, IMF, m.fl. -- finns alla dessa experter som planerar för u-ländernas finansiella överlevnad med mjuka lån m.m. Vi anser att Sverige i än högre grad än nu måste medverka till att inom FN:s ram stärka de afrikanska ländernas ekonomier. Tyvärr måste jag instämma med statsrådet, som nu har gått, att FN:s byråkrati är mycket svårartad. Allting skall dras i långbänk. Men jag hoppas att vi kan påverka denna positivt. Sverige bör i stället för bilateralt bistånd försöka bygga upp en organisation, vi har kallat den Swedaid, som skall ansvara för snabba katastrofinsatser, hjälpsändningar, flyktinghjälp, m.m. I dessa fall tar det för lång tid att rulla i gång det tunga FN-engagemanget. Swedaid skall ha ett nära samarbete med Räddningsverket. Det är lång väg att vandra innan vi får FN som slutstation i biståndet till Afrika. Vi har därför föreslagit att vi som ett första steg skall inrikta oss på neddragning av det enprocentiga målet till det av FN rekommenderade målet 0,7 %. Med hänsyn till dagens statsfinansiella läge har Ny demokrati emellertid i budgeten 1994/95 föreslagit än kraftigare nedskärningar både i det bilaterala biståndet och i SIDA:s administrationskostnader. Vi har vidare föreslagit en snabbutredning av ett samgående mellan alla de organisationer som i dag arbetar med bistånd. Vi vill även inkorporera EKN och Exportrådet. På så sätt får vi en bättre styrning och lägre administrationskostnader. Vi har gett den nya organisationen arbetsnamnet Swede-Center. Vi vill att denna nya organisation skall reproduceras på alla marknader som är av vikt för svenskt bistånd och svensk export. Ju mer vi krymper våra direkta hjälpinsatser till uländerna runt ekvatorn, desto mer måste vi satsa på biståndsrelaterade insatser i vårt närområde. Jag besökte i samband med valet Sosnovyj Bor, kärnkraftverket utanför S:t Petersburg, vilket ligger 50 mil från Stockholm om man tar den väg som kråkan flyger. Under ett sådant besök blir man pinsamt medveten om det latenta hot som pyr runt husknuten. Med denna hotbild som bakgrund har Ny demokrati föreslagit en utökning av vårt stöd till miljarder. Vidare har vi föreslagit en ökning av exportkreditgarantiramarna från 1 till 4 miljarder. Jag vill slutligen från Ryssland ta Sidenvägen till Kina. Där har vi folkrepubliken Kina och republiken Kina. Båda har en tillväxt av bruttonationalprodukten som är uppåt fantastiska 7--8 %. De är stora importörer av svensk export, ca 3,5 miljarder. Den ena är en demokrati med 35 politiska partier. Den andra är en diktatur som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det har utrikesministern konstaterat, bl.a. i ett uttalande den 4 juni 1993. Man släpper också vätebomber med en viss regularitet. Bägge dessa två kinesiska regimer gör nu gällande att de är den lagliga regimen för den motsatta parten. I denna strid har Taiwan blivit den förfördelade parten och är efter påtryckningar från folkrepubliken Kina ännu ej erkänd som oberoende stat av de flesta länder, inklusive Sverige. Det faktum att Sverige 1950 erkände folkrepubliken Kina skall i detta sammanhang ej behöva vara ett hinder, eftersom man en gång erkände Sovjet och nyligen har erkänt Baltstaterna, trots att många fortfarande hävdar att de är sovjetiska områden. Följaktligen anser vi i Ny demokrati att UD bör ta initiativ till att förutsättningslöst finna lösningar så att Taiwan kan erkännas som självständig stat. Om statsrådet hade varit här hade jag varit tacksam för ett besked om hur han ser på denna viktiga fråga och om UD har diskuterat den eller tänker ta nödvändiga initiativ.

Herr talman! Från svensk sida har man de sista åren poängterat vikten av att bistånd i alla former skall komma de verkligt behövande till del och uppmuntra demokratiprocesser, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi i det land som biståndet ges till. I nr 8 av den av UD utgivna skriften Aktuellt i båståndspolitiken, betitlad ''Demokrati och mänskliga rättigheter'', kan vi också läsa att Sverige är en av de största givarna till de flesta av FN:s biståndsorgan. Antalet flyktingar i världen har ökat mycket dramatiskt under ett antal år. Man räknar med att drygt 18 miljoner människor befinner sig på flykt i annat land än sitt eget i dag. Vi påmindes mycket handgripligt om detta förhållande häromdagen, när en container fullastad med flyktingar anlände till vårt land. Av vad som verkar vara en ren slump räddades dessa från en långsam kvävning till döds. Containern var låst. Luften höll på att ta slut. Alla var mycket medtagna när hjälpen kom. Dessa flyktingar, varav 26 var barn, hade betalat uppemot en miljon kronor -- det talas om 22 000 kr vardera -- för att bli hitsmugglade på detta omänskliga sätt. Man kan t.o.m. ifrågasätta om det varit meningen att de skulle komma fram levande. Löftet om en timmes instängdhet hölls ju inte över huvud taget. Det är uppenbart att många i dag försöker profitera på andra människors förtvivlan och utsatthet. Alltför många sjöodugliga fartyg har redan gjort försök att ilandsätta flyktingar. Antingen har dessa fått vada i iskallt vatten eller färdas sista delen i små gummiflottar. Besättning och fartyg har försökt komma undan. Det är, herr talman, nödvändigt att vi från svensk sida vidtar sådana åtgärder, att denna sorts trafik upphör. Det kan aldrig få vara lönsamt att utsätta förtvivlade flyktingar för livsfara på detta sätt. Ett medel för att få stopp på trafiken kan möjligen vara mer hjälp till tull och polispersonal genom stöd till mer utbildning och ett ökat internationellt samarbete. Ett annat sätt kan vara att använda en del av biståndspengarna till polis och tullhundar som kan patrullera större områden och förhindra denna sorts ilastning av levande gods. Det jag nu påpekat, herr talman, faller egentligen litet utan för den ram jag först hade tänkt tala om. Men frågan är så angelägen att jag ville lyfta fram den. Herr talman! För att skydda barnet och dess rättigheter har ett stort antal länder, 130 hittills, skrivit under barnkonventionen. FN-kommittén för barns rättigheter kontrollerar också i dag att de länder som ratificerat barnkonventionen lever upp till de målsättningar som de har antagit. Man kritiserar utan att döma. Man försöker i stället att ge råd och hjälp. Herr talman! Barnarbete har alltid funnits, men aldrig i sådan omfattning som i dag. Man anser att minst 150 miljoner barn exploateras i dag. Naturligtvis är detta bara uppskattade siffror, eftersom barn ofta arbetar på den svarta marknad som inte ingår i någon statistik. Vi har fått se skrämmande bilder från fabriksbränder där barn och kvinnor hållits inlåsta och därför inte kunnat fly undan lågorna. De har hållits inlåsta för att man skulle kunna kontrollera att de utförde sina arbeten -- arbeten som inte kan betraktas som annat än slavarbete. Många barn som arbetar på detta sätt har sålts av sina föräldrar, ibland med hoppet att detta offer skulle kunna rädda andra barn i familjen. Barnarbete förekommer över stora delar av världen i dag. Det är mest utbrett i delar av Asien, Jag vill nämna ett exempel på hur man har försökt kartlägga dessa barns situation. De som exploaterat barnen har inte varit villiga att hjälpa till. Det finns exempelvis en institution -- Childworkers -- i Nepal, som har undersökt 365 mattfabriker i Katmandu. Man har kommit fram till att hälften av alla arbetare där är barn under 14 år. Barnen kommer dit. De rekryteras genom särskilda agenter som erbjuder desperata fattiga föräldrar lån i utbyte mot barnens arbetskraft. Det här är bara ett exempel på hur barns situation kan se ut i dag. Gatubarnens situation i t.ex. Sydamerika är ju lika hemsk. Den första spontana reaktionen mot detta fruktansvärda utnyttjande av barn är avsky och avståndstagande. På många ställen har man i dag genomfört bojkottaktioner. Det kan leda till att man bara, som exempelvis i USA, byter leverantör och att barnen blir helt utan försörjningsmöjligheter. Organisationer som kämpar för barnens rätt förespråkar en annan väg. De vill att importörer i samarbete med barns rättsliga organisationer skall sluta avtal om och förbättra villkoren för barn. Jag noterade att Alf Svensson i en replik nyss påpekade att regeringen i många sammanhang driver frågor som rör barns situation och barnarbete för att försöka bana väg för en bättre framtid för dessa utsatta barn. Jag hoppas att man även bidrar till en kartläggning av de svenska handelsmönstren och tar initiativ till ett samråd med olika aktörer i syfte att avskaffa barnarbete.

Herr talman! Sverige har sedan länge bedrivit en biståndspolitik som syftar till att hjälpa de fattigaste länderna i världen. Sedan regeringsskiftet har biståndspolitiken givits en tydligare inriktning mot mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Samtidigt har effektiviteten ökat. En internationell utblick visar oss att demokratin måste utvecklas. Kvinnornas situation har inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Utvecklingsländernas skuldsituation och villkor för frihandel är fortfarande otillfredsställande. De enskilda organisationernas kunskap och möjligheter skulle kunna användas i större utsträckning, och miljöbiståndet har knappt börjat. Det finns flera andra områden där ambitionsnivån måste höjas. Det är därför angeläget att Sverige säkrar resurser för bidrag till utvecklingsarbetet. Därför kvarstår enprocentsmålet som mycket viktigt. På lång sikt anser kds att ribban måste höjas till 2 % av BNI. Det övergripande målet för den svenska biståndspolitiken är fattigdomsbekämpning. För det krävs det en kombination av tillväxtfrämjande åtgärder och fördelningspolitiska mål. Med andra ord gäller det att stödja utvecklingsländerna i formandet av en social och ekologisk marknadsekonomi. De som befinner sig längst bort från detta mål måste prioriteras, dvs. länder i Demokratin har vunnit flera avgörande slag i världen, men den är långt ifrån säkerställd. I dialogen med mottagarländernas regeringar förutsätts därför att Sverige fortsätter att tydligt framföra sin syn på ekonomisk och politisk frihet. Denna dialog skall kompletteras med aktivt demokratistöd. Sveriges avståndstagande från brott mot mänskliga rättigheter måste framstå mycket klart i dialog och agerande. Tydligare markeringar måste göras när det gäller bistånd till regimer som förtrycker eller militärt bekämpar sitt eget eller andra folk. Biståndsviljan i Sverige har sin styrka hos folkrörelser och ideellt engagerade människor. Där finns ofta en stark vilja till fortsatt hjälp för de fattiga folken, även när deras ledare gjort sig oförtjänta av stöd. Ett sätt att påskynda demokratiseringsprocessen är att bättre stödja de frivilliga organisationernas arbete och att också stödja uppbyggnaden av sådana organisationer i uländerna. Det måste finnas en mottagande organisation i biståndslandet som tillsammans med givarorganisationen kan vidareutveckla, fördjupa och föra projekten vidare. Folkrörelser och enskilda organisationer spelar här en mycket stor roll. För att åstadkomma en hållbar och bestående utveckling i utvecklingsländerna måste såväl kvinnors som mäns kompetens och energi tas i anspråk. Villkoret för att detta skall ske är att kvinnans situation ständigt uppmärksammas och förbättras. Det är en grundläggande princip i vårt bistånd, och den måste hävdas internationellt. Kvinnors och flickors situation i olika länder måste lyftas fram i allt biståndsgivande. Kvinnan måste bli accepterad som en fullvärdig indvivid och ha rätt till fullständigt människovärde. Biståndet skall komma kvinnorna till del, och kvinnor skall ha samma rätt som männen att delta i projekt och program. Det är värt att stryka under att familjesammanhållning, försörjning, barns hälsa och utbildning i utvecklingsländerna oftast vilar på kvinnorna, trots att en mängd kulturella, sociala, ekonomiska och juridiska hinder systematiskt diskriminerar dem. Kvinnan diskrimineras t.o.m. prenatalt när foster aborteras just därför att de är flickor. I ännu högre grad måste bistånd knytas till kvinnan och därmed också till barnens behov. En förutsättning för att man skall kunna hävda sina grundläggande mänskliga rättigheter är rätten till utbildning. Det är ett väsentligt och verkningsfullt villkor för utveckling. En kvinna av tre är i dag analfabet, medan förhållandet bland män är en av fem. Där kan biståndet göra mycket. Mellan 1972 och 1982 var industriländerna nettolångivare till utvecklingsländerna. Efter år 1982 vände flödet. Några år senare vände också kapitalströmmarna från Internationella valutafonden och Världsbanken så att de fattiga länderna blev ännu fattigare. Många utvecklingsländer har låg kreditvärdiget och använder stora delar av sina exportinkomster för att betala räntor och i vissa fall amorteringar. Den sammanlagda bilden är således dyster när det gäller utvecklingsländernas tillgång till kapital. Sverige har länge arbetat med frågor om utvecklingsländernas tillgång och behov av kapital. I dag är inte frågan lika uppmärksammad internationellt. Sveriges uppgift måste därför vara att ständigt föra upp den på dagordningen, så att utvecklingsländerna beviljas en snar skuldsanering. Ytterligare ett skäl för att åter nå upp till 1 % av BNI är att bättre kunna utöva påtryckningar vid ett EG-medlemskap. Inom EG skulle Sverige med de andra skandinaviska länderna och Nederländerna kunna föregå med gott exempel och därmed i en samfälld aktion förmå övriga europeiska länder att öka sin biståndsandel av BNP från nuvarande 0,7 %. En sådan höjning skulle kunna innebära biståndsresurser värda åtminstone 100 miljarder kronor. Ett omfattande arbete pågår sedan ett par år inom regeringen och biståndsmyndigheterna för att förbättra effektiviteten i biståndet. Större och större krav ställs på att varje biståndskrona får så hög effektivitet som möjligt. Även om enprocentsmålet återupprättas kommer vår solidaritet att möta större krav från omvärlden i framtiden. För att kunna möta denna situation på ett aktivt sätt krävs effektivitet. Det gäller med andra ord att maximera utdelningen av en relativt stor men ändå begränsad insats.

Herr talman! I dessa dagar av slutförhandling hör man nu ganska ofta kommentaren att förhandlarna och vi här i riksdagen som arbetar med dessa frågor liksom regeringens företrädare ägnar sig åt detaljer. Man borrar ner sig alltför mycket i detaljer och förlorar de visioner och de principer som Europasamarbetet borde handla om. Enligt min uppfattning är detta en felsyn och en felaktig uppfattning. Var och en av oss som i dag lyssnar till debatten i riksdagen och följer de beslut som riksdagen fattar vet att det är detaljbeslut som vi borrar ner oss i varje gång riksdagen fattar beslut. Förhoppningsvis är de detaljbesluten kopplade till politiska program, värderingar och visioner. Jag menar att det inte finns någon motsättning mellan detta och att vi borrar ner oss i detaljer när det gäller miljöpolitiken, jordbrukspolitiken, fisket, regionalpolitiken, budgetfrågor, alkoholpolitiken och mycket annat, för att om Sverige blir medlem av EU i övergången skapa så bra och så fördelningspolitiskt vettiga villkor som möjligt för Sverige. Detta måste vi göra å ena sidan. Å andra sidan skall vi givetvis föra en diskussion om de principer som är vägledande för varför dessa förhandlingar nu förs så intensivt. För väldigt många av oss -- hoppas jag -- räcker det inte med att vara med på en stor marknad. Hur harmoniserad den nu är, hur bra den må vara för företagen och även för sysselsättningen, kan det för mig aldrig räcka att delta på en marknad utan att vara med i de organ som fattar besluten om de ramar som skall sättas för denna marknad. Så var det historiskt på 1800-talet när demokratin och när arbetarrörelsen uppkom. Det handlade om att sätta ramar för den nationella marknad som då kom till, att skapa bättre villkor för löntagarna och konsumenterna. Nu står vi inför ett skede där den stora harmoniserade marknaden är europeisk. Självfallet bör vi då vara med att fatta beslut i de organ som sätter ramarna för den marknad som dagligen kommer att påverka oss. Det handlar om värderingar. Många vill delta i utformningen av det Europa som nu omstöps med en sådan enorm hastighet efter Berlinmurens fall, järnridåns fall, osv. För många av oss socialdemokrater handlar det inte minst om att föra ut det utmärkta program som vi tillsammans med Europas socialdemokratiska parti nu har arbetat fram inför Europavalen i juni. Det är ett valmanifest som också vårt parti har arbetat med. Vi har där tillsammans trots olika kulturer och olika traditioner kunnat enas mycket väl om de portalfrågor som gäller sysselsättning, jämställdhet, en uthållig miljö, gemensam säkerhet, kamp mot främlingsfientlighet och rasism samt en fördjupad demokrati. Det är alla frågor som vi trots vår olika bakgrund menar måste lösas europeiskt. Detta är förvisso frågor som är viktiga för oss att driva. Men de kommer givetvis att hänga samman med detaljbeslut, vare sig de fattas i kommunfullmäktige, i riksdagen i Stockholm, i ministerrådet eller Europaparlamentet i Bryssel. Så till de detaljfrågor som nu upptar denna intensiva slutförhandling. Det har i går för första gången kommit ett förslag från ministerrådet om ett nytt regionalpolitiskt kriterium som kallas Målområde 6. Det kallas tydligen ibland för Amigo och ibland för Viking. Jag förstår att uppfinningsrikedomen för närvarande är stor när det gäller vad detta skall kallas. Jag vill om detta kriterium, regionalpolitiken och förhandlingarna i slutskedet säga följande. Det visar givetvis på en konstruktiv vilja från ministerrådet att man nu tar fram ett nytt kriterium och verkligen bemödar sig om att tänka ut någonting som man förstår skall passa våra speciella problem. Å andra sidan är det väldigt långt kvar innan detta kan bli färdigt. Det är fortfarande ett mycket ofullständigt förslag. Det är oklart i sina konturer och till formen. Man blandar samman olika typer av regionalt stöd -- det som kallas NUTS 2 och NUTS 3, för dem som arbetar med detta. Det är också oklart till sin geografiska avgränsning. Det är, såsom det har presenterats, inte tillräckligt. Det finns väldigt mycket kvar att göra, och det är ingenting som på något vis kan accepteras rakt av. Det är för litet, det är för oklart och det är även tidmässigt inte tillräckligt preciserat. Rättare sagt: Det finns en risk för att man ser det allför begränsat i tiden. Det finns en uppenbar vilja hos ministerrådet till en dialog. Därför är förslaget en bas som det är viktigt att förhandla utifrån. Såvitt jag har förstått har också regeringen bedömt det så. I detta sammanhang är det också mycket viktigt att vi nu inte fastnar i detta nya kriterium. Det förs också en andra regionalpolitisk förhandling, och den förs med kommissionen och inte med ministerrådet. Den förhandlingen gäller stöd till eftersatta industriområden och sådant glesbygdsstöd som har sitt ursprung i regioner med svagt jordbruk -- det man kallar för områdena 2 och 5b. Det är viktigt att den förhandlingen förs så, att kommissionen kommer att klart indikera de regioner i Sverige som kommer att få del av detta stöd. Det vore en mycket olycklig utgång om den förhandlingen slutade med allmänna uttalanden om finansiella ramar så att man i Västerbotten kommer att tro: Det är ingenting för oss -- det kommer Bergslagen till del, och att man i Bergslagen kommer att tro det motsatta: Det här kommer vi aldrig att få del av -- det är för dem som bor mycket längre upp i Norrland. Det är viktigt att man så långt möjligt preciserar regioner i Sverige, och att kommissionen indikerar det i den förhandlingen. Samtidigt är det viktigt att vi inte ensidigt diskuterar de stödformer och olika resurser som vi nu förhandlar om att få från EG och glömmer bort att allt detta är tänkt som tillskott till den regionalpolitik som vi i dag bedriver. Det gäller att i förhandlingen se till att vi i framtiden på i stort sett oförändrade villkor skall kunna bedriva regionalpolitik i Sverige. Det handlar inte om att ersätta dagens regionalpolitik med dessa nya stödformer, utan det är i huvudsak fråga om tillskott till regionalpolitiken, men förhandlingen gäller också den fortsatta regionalpolitiken. När det gäller stödet till jordbruket i Norrland och jordbrukspolitiken skall jag av tidsmässiga skäl inskränka mig till att återigen varna för att regeringen nu underskattar kostnaderna för att behålla ett livskraftigt jordbruk i Norrland. Risken med detta är att man förhandlar på en alltför låg kostnadsnivå och att en dyr nota kommer om något år när det visar sig att man behöver mer pengar, men att det då är för sent att förhandla med EG om delfinansiering. Lägg alla kostnader på bordet redan nu, så att vi kan förhandla så att EG i möjligaste mån förmås att delfinansiera de kostnaderna. Norrlandsstödet är någonting man lägger på den bas som finns i allmänna priser. Det golvet kommer att sänkas vid ett inträde. Det innebär att man får lov att öka stödet om man skall behålla täckningsgraden inom Norrlandsstödet. Fisket kan för en del kanske synas marginellt. Det är dock viktigt att denna förhandling, som ju gäller vilka permanenta resurser som är svenska, förs så att vi kan bevara torskfiske i Östersjön och även i Nordsjön får framtida permanent tillgång till de resurser vi har förhandlat oss fram till, inte minst i samband med upplösningen av frågan om den vita zonen. Det handlar också om att möjliggöra fiske av andra arter så att trycket på torsken inte blir för starkt av ekologiska skäl. Budgetfrågan är i slutomgången en avgörande fråga, dvs. hur stora kostnaderna blir för Sverige. Det är viktigt att vi i möjligaste mån driver budgetfrågan separat. Givetvis vill EG-sidan lägga allt i en pott den sista natten. Risken är förstås att jordbrukslösningar och regionallösningar blir dyrare och dyrare denna sista natt, och kostar mer och mer på budgeten. Hur skall vi kunna undvika att motsidan bestämmer? Eftersom EG-sidan vill ha oss som medlemmar har också den en tidspress på sig när det gäller att reglera just villkoren för jordbruket och regionalpolitiken. Den tidspressen har man inte när det gäller budgeten.

De politiska partierna kan då föra sin kamp inte bara här i vår riksdag utan också i ett europeiskt sammanhang. Mot den bakgrunden är det viktigt att förhandlingen förs med beaktande av de synpunkter jag har beskrivit.

Herr talman! Herr statsråd! Alla här i riksdagen har klart för sig vad som ligger bakom bildandet av EG eller EU, nämligen behovet av att förebygga ett nytt krig. EU är i grunden en organisation tillkommen för fred och frihandel. Den har sina fyra kända friheten, dvs. friheten att röra sig över gränserna för varor, tjänster, kapital och människor. De mervärden som Sverige får genom att ansluta sig till EU är helt uppenbara för många. Andra är tveksamma eller motståndare till ett medlemskap. Kunskapen om EU:s mål och medel är nyckeln till ett ja till medlemskap. Ulf Dinkelspiel vet att det är min käpphäst, nämligen att föra ut kunskap som familjen Svensson begriper, som automatiskt slår sönder nej-sidans konstruerade och många gånger falska motargument. Den enda populära informationsbroschyren som distribuerats till landets hushåll är enligt min uppfattning svårläst och rörig. Typografin på den hör mer hemma i industrireklamen än i en mänsklig kontakt med familjen Svensson. Jag visar upp den här så att ni kan se hur den ser ut. Jag tror inte att den kommunicerar på rätt sätt. Jag hoppas emellertid att Ulf Dinkelspiel som ytterst ansvarig kan medverka till att intressera TV för att skapa lättsamma program, gärna med tävlingsbetonade idéer, som motvikt till de EU fientliga programinslag vi levt med i Glashuset med Bosse Holmström. Det är nästan ett måste om vi skall vända opinionsvinden till ett kraftigt ja till Jag inledde med att tala om freden som en utlösande faktor bakom tillkomsten av EU. Det som händer framför våra ögon i Europa, i Jugoslavien, är ett talande bevis för behovet av ett säkerhetspolitiskt utvecklat samarbete inom EU. Det är ett av skälen till att vi i Ny demokrati säger ja till EU. Men i botten ligger den handelspolitiska nödvändigheten att Sverige med 75 % av sin export till EU och EFTA-länder inte kan ställa sig utanför en marknad med 380 miljoner människor. Vi måste vara med och påverka och fatta de beslut som styr hela grunden för vår välfärd. Så är det ju -- utan en konkurrenskraftig svensk industri och export skulle vårt välfärdssystem raskt rämna sönder. Enligt nej-sägarna skulle Sverige inte få något att säga till om i EU. Vad är det för nonsens? Tillsammans med t.ex. Danmark och Norge får vi fler röster än Tyskland som faktiskt har tre gånger större folkmängd. Där kan man tala inflytande i förhållande till antalet människor i Sverige. Låt oss se på jämställdhetsdebatten. Talet om att den svenska kvinnans ställning i samhället skulle försämras genom ett medlemskap i EU är också fel. EU har en i många stycket tuffare lagstiftning när det gäller kvinnans rättigheter än vad Sverige har. I EU gäller t.ex. likalönsprincipen vid samma arbetsuppgifter för man och kvinna. Andra är oroliga för att ett svenskt medlemskap i EU skulle ge oss sämre sociala förmåner. Det är också fel. Varje land bestämmer sin egen socialpolitik och sina egna trygghetssystem enligt tankegången om närhetsprincipen. Besluten skall fattas så nära de berörda som möjligt. Det är ett mycket viktigt principiellt ställningstagande från EU:s sida. Frågan om ålderspensionen för en person som arbetat i flera EU-länder är också löst. Pensionen från respektive land räknas utifrån landets pensionsregler med hänsyn till intjänandetiden. Den saken är också klar. Ett medlemskap i EU kommer också att ge oss lägre matpriser genom att gränshinder och tullar försvinner. Det inträffar ju inte genom vårt medlemskap i EES. Som EU-medlem får vi också en ökad konkurrens genom att fler butikskedjor kommer att etablera sig i Sverige. Samtidigt öppnas möjligheter för svenska livsmedelsföretag att fritt exportera sina varor till hela Europa. Vad som däremot oroar mig är de svenska företagens relativa ointresse och bristande kunskaper om EU-marknadens möjligheter. Det gäller inte minst företagens utnyttjande av de internationella datasystemens informationsbanker. Är det månne så enkelt att det är språkkunskaperna som saknas? NUTEK, Exportrådet och handelskamrarna har här en stor uppgift att fylla. Det gäller verkligen att utnyttja den snabbt expanderande informationsteknologin. Sverige kan inte och får inte isolera sig ifrån Europas miljöproblem. Det är en annan sida av saken. Vi måste vara med och påverka miljökraven inom EU. Vi vet att vi importerar mer än 70 % av miljöföroreningar luftvägen från EU-länderna. Samtidigt måste vi medverka till att miljövillkoren ger lika konkurrensmöjligheter för industrin inom Låt mig sedan göra en reflexion när det gäller alkoholfrågan och EU. Distributionsmonopolets förespråkare, som i dag gläder sig över ett eventuellt bibehållet Systembolag och dess butiker, binder kanske ris åt sin egen rygg. I dag finns det faktiskt ingen utredning som talar om vad svenska folket, ja och nej-sägare till EU, verkligen tycker i alkoholfrågan när det gäller distributionsmonopolet. Medlemskapet i EU innebär också en nödvändig anpassning till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. En sådan anpassning måste innefatta harmoniseringen av skatter och avgifter så att konkurrensen sker på lika villkor. Fram till dess bör Sverige inte ensidigt sänka gränsskyddet. EU bedriver i dag en starkt reglerad jordbrukspolitik. När Sverige erhållit medlemskap bör vi fortsätta att verka för en avreglerad jordbruksmarknad inom EU. Verksamheten måste bedrivas på affärsmässiga grunder, och företagens vinst och förlust skall kvittas mot andra inkomstslag i likhet med vad som gäller för andra företag. Produktionen skall styras av konsumenternas önskemål på en konkurrensutsatt marknad. Jordbruket måste då också producera det den svenska marknaden efterfrågar. Samtidigt måste vi satsa på utvecklingen av nya grödor, produkter och teknik i samklang med nationella och internationella forskningsinstitut. Där måste också självfallet stor hänsyn tas till hälsosamma och miljövänliga produktionsmetoder. Det viktiga regionala EU-stödet till den arktiska jordbrukszonen har jag kallat nästa område som jag tänkte nämna. Där anser vi att regeringen fört en skicklig förhandlingspolitik. Det gäller inte minst vid veckans aktuella diskussioner i Stockholm. I dag kommer positiva signaler från ministerrådets möte om just stödet till Norrlandsregionen. Det hörde vi också från Mats Hellström. Om regeringen får gehör för sina senast framförda förslag till lösningar tror jag att det säkert blir ett mycket tungt plus i kanten för fler ja till EU. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga några ord om Ny demokratis syn på folkomröstningen om parlamenetet fattar beslut om Sveriges medlemskap i juni föreslår vi en folkomröstning i juni--juli. Vi vill inte koppla samman folkomröstningen med de allmänna valen i september. I dag verkar det tyvärr som om beslutet om vårt medlemskap i EU inte kommer att fattas förrän till hösten, och då av ett nyvalt EU parlament. Men, herr talman, vi kan alltid hoppas att EU-parlamentet når fram till ett beslut före sommaruppehållet.

Herr talman! Vi står nu inför slutspurten i medlemskapsförhandlingarna. Jag tror inte att vi skall överdramatisera deras betydelse för det slutgiltiga ställningstagande bland de svenska medborgarna. Det som man förhandlar om är kanske en promille av hela det regelverk som blir aktuellt och som kommer att bli en del av det svenska regelverket. Stora frågor som grundlagsändringar, utrikes och säkerhetspolitik, EMU-processen och målet att ha en oavhängig centralbank, trafik och miljö är ju redan avprickade, som det heter. Det finns tillräcklig grund för ett ställningstagande. Jag vill också kort påminna om vad Bertil Måbrink sade på förmiddagen om den svenska alliansfriheten. Han sade: Tala klarspråk inför era väljare! Säg till dem att Sverige nu söker medlemskap i vad som sannolikt kommer att bli en militärpolitisk stormakt vars försvar kommer att baseras på Frankrikes och Storbritanniens kärnvapensarsenal! På Centerpartiets stämma 1993 i Falkenberg slogs fast att förhandlingarna skall säkerställa att Sverige som suverän nation kan bibehålla sin alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig och inte ingå i ett gemensamt försvar och stå utanför en eventuell gemensam valuta. Det är alltså ett stämmobeslut från Centerpartiet. Anser Centern att detta säkerställande har uppnåtts i dag? Socialdemokraterna sade i sina krav inför förhandlingarna att Sverige vid ett medlemskap i full överenstämmelse med unionsfördraget skall stå utanför den västeuropeiska unionen och inte delta i utarbetandet och genomförandet av de unionsbeslut och unionsaktioner som har försvarspolitiska konsekvenser. Står socialdemokraterna fortfarande fast vid detta sitt krav i medlemskapsförhandlingarna? Vill ni att vi skall stå utanför VEU, i enlighet med de krav som ni ställde inför förhandlingarna? På den socialdemokratiska partikongressen i september i fjol beslöt man också att inför EU förhandlingarna förbehålla sig rätten att föra en självständig utrikespolitik. Såvitt jag förstår har socialdemokraterna nu utan reservationer godtagit formuleringarna i Maastrichtfördragets artiklar J 1 och J 2, där det sägs att medlemsländerna i internationella fora skall hävda de gemensamma ståndpunkterna. Ni sade också om EMU att Sverige först när den slutgiltiga utformningen av EMU:s tredje steg är klargjord efter den regeringskonferens som inleds 1996 skall ta ställning till ett svenskt deltagande i en gemensam valuta och en centralbank. Vi vet hur resonemangen nu går om detta, efter det att detta avsnitt har prickats av. Under den interpellationsdebatt som avhölls i fredags och den diskussion som vi hade på måndagen i den gemensamma parlamentarikerkommittén stod det klart att Sverige inte hade fått några juridiskt hållbara garantier för att kunna bibehålla högre miljönormer efter de fyra övergångsåren. Jag antar att EG-ministern i dag inte har någon annan uppfattning om detta. Det är viktigt att svenska folket får detta förhållande klart för sig. Det som vi har fått ett fullständigt undantag för är ju rätten att snusa. De socialdemokratiska kraven inför förhandlingarna löd: Behåll handlingsfriheten gentemot EU:s regler beträffande en lång rad uppräknade kemikalier, avgaskrav och miljöklassning av motorfordon! Sverige skall ensidigt kunna bestämma om miljöavgifter, gröna skatter och avgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Denna handlingsfrihet och ensidighet har nu kraftigt urholkats. Ett exempel på vad som händer med handlingsfriheten i Sverige är det som händer när vi nu avser att införa strängare regler för det ozonnedbrytande ämnet HCFC. Man vill avveckla detta ämne 1996. Nu har kommissionären Martin Bangemann i ett brev till den svenska regeringen protesterat och kräver att man skall uppskjuta införandet av strängare regler. EU vill avveckla detta ämne först år 2015. Sverige anklagas nu av Bangemann för att skapa handelshinder i strid med EES-avtalet. Ett bättre sätt att uttrycka saken vore att EU:s frihandelskrav är en barriär för miljöskydd. Det skulle vara intressant om Ulf Dinkelspiel kunde lätta litet på förlåten och tala om vad den svenska regeringen tänker svara kommissionären Bangemann. Vi kan ju nu också konstatera hur regeringen hukar inför EG-kommissionens krav att medlemsländerna inte skall kräva förbud av export av miljöfarligt avfall till t.ex. Östeuropa. Danmark står kavat upp för detta men får ett svagt stöd. Undantag gäller dock för Norge och Island, som ger ett ganska kraftfull stöd därför att man hukar inför EU-förhandlingarna. Min fråga är: Vilken är den nordiska miljöprofilen i dessa frågor? Herr talman! Jag har haft förmånen att både som vanlig ledamot och medlem i EU-delegationen få resa och träffa andra politiker ute i Europa. Någon brukar då och då tala om för mig att EU är ett socialistiskt projekt och att det nu gäller för politiker i Europa att visa ledarskap, ställa upp och gå emot även starka folkopinioner för att driva utvecklingen framåt och göra EU till en ledande kraft på världsarenan, som det heter. Jag frågar då, herr talman: Vilka andra länder och regioner i vår omvärld är det som skall ledas? Har någon frågat dem? Skall världens länder delas upp i ledande och ledda länder? På vilket område skall det här ledarskapet gälla? Jag frågar också: Vad tror ni en union som byggs mot starka folkopinioner egentligen får för styrka? Hur skall det normsystem som den politiska eliten formar under kristallkronorna i Bryssel omsättas i praktisk verklighet, om stora delar av befolkningarna inklusive företagare och bönder egentligen inte tror så mycket på projektet? Kommer då alla förordningar och direktiv som produceras att i verkligheten någonsin få en praktisk tillämpning? Vi vet att detta är ett stort problem. Herr talman! Det talas nu för tiden oerhört mycket om vikten av effektivitet och snabbhet i beslutsfattandet. Därför får många politiker i bästa fall nöja sig med att godkänna övergripande principer och överlåta utformning av regler, övervakning och tvistlösning till tjänstemän och byråkrati. Dessa byråkrater hårdbevakas i sin tur av en armé av lobbyister. I Bryssel finns de i tusental. Det politiska systemet övergår därmed mer och mer till att bli ett lobbyistpåverkat juridiskt system. Det offentliga samtalets betydelse för normbildningen minskar, som Det är därför inte underligt, herr talman, att många EG-parlamentariker säger: Vi lämnade från oss makten i våra hemländers parlament, men vi fick den inte tillbaka när vi kom hit. Och detta inser givetvis också stora delar av valmanskåren ute i Europa, som helt enkelt struntar i att rösta eller engagera sig partipolitiskt. De arméer av arbetslösa och fattiga som är det främsta uttrycket för krisen i EU-länderna sätter tyvärr inte heller särskilt stort hopp till denna politiska elit. Klyftorna mellan rika och fattiga, mellan arbetande och arbetslösa, mellan starka regioner och svaga regioner har snarare ökat än minskat, trots de insatser som faktiskt gjorts och de löften om ett medborgarnas Europa som har utställts. Jag är så pass gammal att jag gick i den svenska folkskolan strax efter andra världskriget. På den tiden skulle skolbarnen impregneras mot diktaturens lockelser och för demokratin. Visserligen hade dåtidens diktatursystem fördelen att man kunde fatta snabba och effektiva beslut utan folkets hörande, sade mina lärare till mig. Men demokratin var ändå en sådan värdegrund för allt samhällsliv att vi fick acceptera långsamhet och en öppen debatt för att folket skulle kunna välja och kontrollera sina makthavare. All makt skulle utgå från folket, fick vi inpräntat i oss. För mig blev därför demokratin i meningen folkstyret grunden för den socialistiska visionen. Utan ett djupt och aktivt folkstyre kommer det heller aldrig att kunna utvecklas något socialistiskt samhälle. Också ur denna synpunkt är det för mig befängt att tala om den europeiska unionen som ett socialistiskt projekt. Ett system som grundlagsfäster det privata kapitalets rörelsefrihet och överlåter valuta och penningpolitik till oberoende bankdirektörer är en för mig hittills okänd form av socialism.

Herr talman! Jag kan inte avhålla mig från att notera att den gamla folkskolan uppenbarligen hade sina brister. Trots demokratiundervisningen blev faktiskt herr Hurtig kommunist. Herr talman! En fråga som vi alla kan ha anledning att ställa oss inför slutförhandlingarna om svenskt medlemskap i den europeiska unionen är hur vi ser på Sveriges roll och vikt i Europa och i världen. Hur vi besvarar den frågan bör ha betydelse för vilka mål vi sätter särskilt högt i förhandlingarna med den europeiska unionen. För min del känns det då viktigt att framhålla Sverige som en europeisk kulturnation med en i europeisk historia osedvanlig politisk kontinuitet. Vårt lands omfattning och gränser har skiftat genom århundradena, men sedan 1523 har det i Stockholm utan avbrott funnits en svensk regering som styrt ett självständigt land. Av Europas nuvarande huvudstäder har bara London en historia som i det avseendet överträffar Stockholm. Säkerhetspolitiken är den viktigaste uppgiften för varje lands statsledning. Målet för säkerhetspolitiken är att tillförsäkra landets medborgare rätten att självständigt -- utan yttre tvång -- forma sin framtid efter egna värderingar. I det avseendet måste man nog säga att generationer av svenska politiker varit framgångsrika. Den långa period av fred som Sverige åtnjutit stärker den bilden. Tryggheten i vår nationella identitet har inte försvårat utan snarare underlättat ett internationellt engagemang och en öppenhet för handel, ekonomiskt samarbete och kulturellt utbyte med vår omvärld. Så har också den inspiration och de intryck som vi fått, inte minst från de många europeiska kulturerna, berikat oss och medverkat till att göra Sverige till det land det är i dag. Sverige är ett rikt land. Utbildningsnivån är hög, infrastrukturen väl utvecklad. Vi har en industri, en servicenäring och ett jordbruk som mycket väl kan matcha det som finns i andra länder i Europa. Sverige är välbeställt med naturresurser och har natur och miljötillgångar av mycket hög klass. Visst är jag, som alla andra, medveten om att det för närvarande råder kassabrist i statens finanser. Det måste vi ändra på, liksom vi måste komma till rätta med problemen med den höga arbetslösheten. Men det är, som jag ser det, varken bra eller sakligt korrekt om landets ledande politiker tecknar bilden av Sverige som ett fattigt land, nästan som ett slags europeiskt u-land. Vad jag vill ha sagt med detta är att Sverige har mycket att bidra med i ett fördjupat europeiskt samarbete inom ramen för den europeiska unionen. Därför är det också viktigt att vi i EU:s organ för rådslag och beslut får de möjligheter till inflytande som Sverige som nation är väl förtjänt av. Alla svenskar, t.o.m. infödda stockholmare boende i Stockholms innerstad, känner mycket starkt för att hela Sverige skall vara bebott. Också vi i Stockholm vill ha ett levande norrländskt inland. Därför är det centralt att det i de förhandlingar vi nu för skall gå att inom EU få gehör för en regionalpolitik som försäkrar oss den möjligheten att ha hela vårt land bebott. Där finns också delar av jordbrukspolitiken inlagd. Frågorna om regionalpolitiken och möjligheten att bedriva jordbruk i Norrland bör därför ges mycket hög prioritet i förhandlingarna. Det förefaller mig som om de tankar och det material som vi har presenterat och de besök vi har medverkat till att låta ledande ministrar, kommissionärer och EG-parlamentariker från EU göra i övre Norrland, har gett resultat. Det utspel som har kommit från ministerrådet tyder på att man uppenbarligen har tagit intryck av Sverige och att det i dag kanske kan finnas bättre förutsättningar än tidigare att hitta en lösning som tryggar just det norrländska inlandets fortsatta möjlighet att vara befolkat och människors möjlighet att verka och leva efter de förhållanden som naturen där medger. Något som -- det är jag övertygad om -- svenskar är mycket angelägna om när det gäller vårt medlemskap i EU, är att den mat man kan köpa i affärerna och äta på restaurangerna skall hålla mycket hög kvalitet. Om människor som en följd av ett EU-medlemskap skulle bli osäkra på den här punkten, skulle de säkert också bli osäkra på värdet av ett sådant medlemskap. Därför tror jag t.ex. att vi måste ställa mycket höga krav på att salmonella och andra djursjukdomar, och för den delen också växtsjukdomar, skall kunna hindras från att slå rot i Sverige. Det är viktigt att det finns ett samband mellan vad vi betalar och vad vi får ut av ett medlemskap, men det vore som jag ser det fel att reducera den här frågan till en enkel räkneoperation. Ett medlemskap i den europeiska unionen ger oss nämligen så oerhört mycket mer än det man kan räkna fram genom att ställa upp en kolumn plus och en kolumn minus och sedan summera och försöka se vilken kolumn som har högst siffra. Det viktigaste med medlemskapet i den europeiska unionen som jag ser det är att det ökar vårt lands säkerhet och våra medborgares förutsättningar att långsiktigt utforma vårt land, dess kultur, dess ekonomiska och politiska liv efter våra egna önskemål.

Vi får genom ett EU-medlemskap förutsättningar att verka för en bättre miljö. Det går inte att inom nationers gränser lösa de avgörande miljöproblem som Europa står inför. Det kan man bara klara genom ett samarbete, med ett gemensamt beslutsfattande som grund. Genom EU får vi tillgång till en stor marknad, en trygg inre marknad, vilket i sin tur är förutsättningen för tillväxt och för en tryggad arbetssituation för våra medborgare. Jag är egentligen inte ute efter att polemisera, Mats Hellström, men jag noterade med glädje med vilket starkt patos Mats Hellström talade om ramhushållning. Min historika bild är dock den, att det inte var ramhushållning som socialdemokratin stod för, utan att kampen mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna på den tiden gick ut på att Socialdemokraterna önskade planhushållning, medan Bertil Ohlin däremot arbetade för att åstadkomma ett samhälle baserat på ramhushållning. Men om ni nu har tagit över hans idéer också på den punkten, har jag självfallet ingenting att invända. Det är viktigt att förhandlingarna om medlemskap i den europeiska unionen kan slutföras nu. Jag tror inte alls att förutsättningarna för att få ett bättre resultat för Sveriges del ökar om vi inte nu blir färdiga utan skjuter frågan längre fram. Just nu finns ett intresse, inte bara i Sverige utan bland alla EU:s medlemsstater, för att åstadkomma ett resultat. Det finns ett intresse bland ledande politiker och ekonomer i hela Europa. Låt oss utnyttja det tillfället och se till att vi nu når fram till en uppgörelse! Europaparlamentet spelar i de här sammanhangen en viktig roll. Det är Europaparlamentet som i efterhand skall godkänna det resultat som uppnås i förhandlingarna. Självfallet är det viktigt att man då får dokumentationen i tid. Vi har nyligen haft ett besök av företrädare för Europaparlamentet här i Sverige, och de har understrukit sin önskan både att se till att behandla det avtal som Sverige kan komma att sluta på ett riktigt sätt och på bas av sedvanlig parlamentarisk praxis och att ge sitt stöd till Sverige, för att åstadkomma det medlemskap som vi eftersträvar. Att klara den här förhandlingen, herr talman, är inte helt lätt, men jag tycker att man ändå har anledning till viss optimism. Jag vill därför sluta mitt anförande med att önska Europaministern och hans medarbetare all framgång i de förhandlingar som han nu står inför.

Herr talman! Hadar Cars uttalar sig om min politiska historia på ett insinuant sätt. Jag blev i slutet av 50-talet organiserad socialdemokrat. Det var de slutsatser jag drog av de politiska lärdomar jag hade fått. Jag var socialdemokrat i några år, till i mitten på 60-talet, då jag tyckte att hukandet för den dåvarande storfinansen och det internationella kapitalet gick litet för långt. Jag kunde emellertid inte omedelbart gå över till det parti som då fanns, på grund av vad man kunde uppfatta som dess lojaliteter gentemot andra länder. När dessa däremot försvann, den demokratiska plattformen byggdes upp och anslutningen till grunderna för den svenska arbetarrörelsens principer kom till stånd var det inget problem att byta parti. Vi har också lagt ner ett omfattande arbete just för att säkra de demokratiska landvinningar som har uppnåtts i det här landet. Jag känner Hadar Cars som en socialt ansvarskännande person, men jag blir tveksam när det gäller den konsekvensutredning som inte skall gå ut på remiss, som inte andra organisationer och människor skall få yttra sig om och som skall ligga till grund för regeringens fortsatta beslutsfattande. Det sägs om alkoholmissbruket på s. 73 i bil. 6 att vi har en post på plussidan, eftersom alkoholmissbruket genom dödsfall i förtid medför inbesparingar av pensioner, äldeomsorg, m.m. Tycker Hadar Cars att det här är ett lämpligt sätt att formulera sig i en statlig utredning?
Herr talman! Jag vill nöja mig med att kommentera den första delen av det som Bengt Hurtig anförde. För mig har kommunism alltid stått för ofrihet, förtryck och terror. Jag är överraskad över att personer som man stundtals kan ha ett riktigt trevligt utbyte med har valt -- ursprungligen eller senare i livet -- att ansluta sig till den läran och till ett parti som har stått för de idéerna. Bengt Hurtig sade att han i folkskolan hade fått lära sig respekt för demokrati, och jag kände det då som angeläget att framhålla att skolundervisningen på den punkten uppenbarligen inte har varit hundraprocentigt framgångsrik.
Herr talman! Jag konstaterar att Hadar Cars inte har någon kommentar till vad jag citerade ur den statliga offentliga utredningen. Vi vet att det i EG-parlamentet förmodligen förbereds ett beslut som innebär att man godkänner en liberalisering av narkotikahandeln. Har de svenska parlamentarikerna vid sina möten med EG-parlamentariker tagit upp den här frågan och försökt att få dem att förstå att detta är något totalt oacceptabelt för svenskt vidkommande?
Herr talman! Jag kan med glädje notera att flertalet länder i den europeiska unionen är starka motståndare till ett frisläppande av narkotika och att den svenska regeringen, och för den delen en mycket bred majoritet i denna riksdag, delar den uppfattningen och ihärdigt kommer att kämpa mot en liberalisering på narkotikaområdet. Bengt Hurtig frågade också om frågan togs upp under sammanträdet med Socialminister Bengt Westerberg anförde där precis de åsikter som jag här gjort mig till tolk för, nämligen att kampen mot narkotika måste föras. Han begärde också och förutsåg att de europeiska länderna skulle medverka aktivt i den kampen.